Fru talman! Ingrid Burman ställer sig på systemens sida. Hon är kanske den här kammarens största systemkramare. För henne är det viktigt att slå vakt om landstingen. För henne är det viktigt att slå vakt om den politiska styrningen. Och vi ser ju vad resultatet blir av det. Det blir växande sjukvårdsköer, och det blir en växande nyfattigdom. Det berörde också Sverige är nu fattigast i Norden. Våra barnfamiljer har en köpkraft som ligger i botten i Europa. Detta kan man inte göra någonting åt genom den politik som Ingrid Burman förespråkar. Det är en politik mot tillväxt. Förutsättningen för att vi skall kunna ha en välfärd är ju att vi har en tillväxt. Då måste man ha en politik som innebär att man får nya riktiga jobb i nya och växande företag. Och där står Ingrid Burman tomhänt. Sedan talade hon vackert om de utslagna. Hon talade om de handikappade. Före jul visade det sig att Ingrid Burman gick hand i hand med socialdemokraterna, som har urholkat handikappreformen. Tack, så länge!
Fru talman! Det är riktigt att nyfattigdomen har vuxit i Sverige. Den har vuxit bland vissa marginaliserade grupper, bland ensamstående föräldrar, bland nyinkomna invandrare osv. Det är grupper som vi faktiskt behöver bygga upp rimliga villkor för. Det gör man bäst genom att ha generella välfärdssystem som fångar alla. Vi börjar nu se facit av den motsatta vägen. Vi ser det i Stockholms kommun. Där har man satsat på vissa områden. Men man glömmer bort handikappade, ungdomar och arbetslösa. Och man säger att en skattesänkning kommer att stimulera och göra det bättre för vissa grupper. Det är säkert så, men de grupper som inte får del av skattesänkningen hamnar vid sidan av. När det gäller tillväxt vet Chris Heister mycket väl att Vänsterpartiet är ett parti som också jobbar med tillväxtmål, men vi är angelägna om att fördela tillväxten, så att den når alla.
Fru talman! Man måste förstå vad som är grunden för välfärd, Ingrid Burman. Vi måste först se till att det finns några pengar att fördela. Ingrid Burman står ju tomhänt. Nyfattigdomen växer. Sverige har halkat efter decennium efter decennium, och Ingrid Burman och hennes parti har inte gjort något för att vända den utvecklingen. Sedan säger hon att hon vill höja skatten och att hon vill ha mer av offentlig sektor. Dessa problem har ju växt parallellt med att vi har fått allt högre skatter, allt större offentlig sektor och en alltmer reglerad arbetsmarknad. Man måste ta till en annan politik för att man skall kunna få ordning och på det sättet garantera en välfärd för alla. Det är intressant att se att Ingrid Burman och hennes parti och socialdemokraterna vaknade när det gällde de hemlösa framför allt i Stockholm efter det att den borgerliga majoriteten där, när den kom till makten i höstas, hade fördubblat budgeten. Den borgerliga majoriteten har lagt fram ett ambitiöst program när det gäller att komma åt det allvarliga och omfattande problemet med de hemlösa.
Fru talman! Nu har jag blivit citerad på ett sätt som jag inte tror riktigt stämmer. Grunden för välfärden är arbete åt alla. Det vet jag att jag har sagt. Grunden för välfärd är också att vi har ett samhälle som förmår skapa tillväxt. Vänsterpartiet har presenterat många förslag om detta. Men om vi skall ha ett rättvist, jämställt och jämlikt samhälle måste också den tillväxten fördelas på ett rimligt sätt, så att den når alla och inte bara några. Vi i Vänsterpartiet tycker också att det gäller att ha en politik som håller ihop. Moderaterna har bedrivit en bra handikappolitik i Sveriges riksdag, men när man ser helheten och den politik som genomförs i moderatledda kommuner finner vi att man där skär ned. Där drar man in stödet. Vi har försökt påverka och utforma handikappolitiken så att det finns en helhet. Därför har vi också i Sveriges riksdag i höst antagit vissa reformer på det området.

Fru talman! Vad innebär välfärd? Är det aktiemarknadens aktörer som sätter välfärden på pränt genom kursuppgångar och störtdykningar på marknaden? Innehåller euron mer välfärd än den svenska kronan? Ett är säkert; det är inte ett välfärdsmått att regeringen låter föräldrar till barn med funktionshinder vänta mellan ett och två år på besked om vårdbidrag och assistansersättning. Vi kristdemokrater vill direkt föra 300 miljoner till detta. Det är inte välfärd att 750 000 människor under 1997 måste leva på socialbidrag. Välfärd är en nationell folkhälsa. Ingen skall behöva uppleva att vara Svarte Petter i välfärdsspelet och gå vilse i superdepartementslabyrinten. Välfärd innebär att den enskilda människan sätts i centrum. Det handlar om varje människas lika och unika människovärde. Det må vara att man erbjuder alla en meningsfull utbildning eller ett meningsfullt arbete, att man inte tillåter att våra familjejordbruk försvinner; de måste finnas kvar. Det må vara att man fullföljer FN:s barnkonvention och FN:s standardregler för personer med funktionshinder. Det största hotet mot den svenska välfärden är när våra företag tillåts flytta ut ur landet, när underleverantörerna inte längre blir intressanta och när den svenska företagsamheten inte tas till vara. Detta sker samtidigt som massarbetslösheten kostar 150 miljarder kronor plus förlorad självkänsla och framtidstro. Välfärd är att familjen erkänns som samhällets viktiga byggsten, också för att den ekonomiska utvecklingen skall bli långsiktigt positiv. Därför är det tragiskt, ja nonchalant, att statsministern i regeringsförklaringen inte nämner familjen. Välfärd byggs inte, herr statsminister, genom att man tillsätter superdepartement och tror på tillväxt om inte ledningen fungerar och folk springer runt som skållade råttor utan att känna till sina mål eller arbetsuppgifter. Välfärd, herr statsminister, byggs inte genom att man faller i armarna på Vänstern och trotsar valvindarna och svenska folket. Välfärd, herr statsminister, byggs inte genom att man byter ut ministrar som vi bytte filmstjärnor när jag gick i skolan. Välfärd byggs i hemmet i samtalen runt köksbordet, i en skola som ges möjligheter och arbetsro, med ett arbete som känns meningsfullt, med ett trygghetssystem värt namnet, med en äldreomsorg med värdighetsgaranti och med en sjukvård som ger tillit. Ett lands välfärd bygger på en god etik. Den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism är grunden för vår välfärd. Den kristdemokratiska välfärdsmodellen vilar på tre fundament: en stark ideell sektor, en offentlig sektor som stöd för individen och inte minst en väl fungerande privat sektor. Kristdemokraternas konkreta politik och vår budgets tio välfärdsbud har en prislapp med sig. Välfärdsbud nummer ett: ett så bra företagsklimat att landets företagare vågar satsa och nyanställa. Utöver inkomstskattesänkningar och strukturella reformer föreslår vi satsningar på ca 28 miljarder kronor under den kommande treårsperioden. Välfärdsbud nummer två: mer tid för barn och gamla. Ett vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år införs med 3 640 kr per månad, bostadsbidraget förstärks med 1 miljard. Kommunerna får mera i kassakistan så att de kan satsa på vård och omvårdnad. Välfärdsbud nummer tre: höjda och trygga pensioner. Pensionstillskottet höjs med 200 kr per månad och änkepensionerna återställs. Dagens socialförsäkringssystem är inte tillräckligt robust för att skapa ekonomisk trygghet. Det var allas valbudskap. Nu föreslår vi 1,8 miljarder kronor utöver regeringens förslag under de kommande åren för vården och skolan. Man skryter ibland med att Sverige, som inga andra länder, har klarat av att minska andelen av bruttonationalprodukten till sjukvård. Då måste frågan ställas: På vems bekostnad? Samtidigt som kommuner och landsting nu börjar redovisa sina lokala hälsobokslut, ta fram mallar för hälsokonsekvensbedömningar och diskutera hälsoverktyg söker inte ungdomarna omvårdnadsoch vårdutbildningar. Kristdemokraterna vill skapa 20 000 nya vårdplatser de kommande åren. Vi vill också att man skall diskutera från golvet hur sjukvården skall ske. Jag har ett bra exempel som jag tänker dela ut så småningom. Det gäller projektet "Med skaraborgaren i centrum". Där sägs just att: "Det politiska uppdragets viktigaste uppgift är att vara allmänhetens företrädare. Detta kräver ett politiskt arbetssätt som erbjuder en öppen dialog om vården mellan politiker och invånare". Då tror jag att vi skulle slippa begreppet klinikfärdiga. Välfärdsbud nummer fem: fler lärare i grundskolan. 20 % neddragningar i skolan har drabbat grundskolan hårt. Jag tycker att det är fel av regeringen att använda Skolverket som sin förlängda arm för att gå ut och pricka hårt arbetande rektorer och piska upp en negativ stämning bland folk mot rektorer. Det måste ju vara den kommunala ledningen och skolplanen som skall angripas, inte rektorer som arbetar 70 timmar i veckan. Välfärdsbud nummer sex: en skattepolitik där alla får behålla mer av sin lön. Grundavdraget höjs successivt. År 2000 är skattelättnaden för alla inkomsttagare uppe i ca 310 kr per månad. Att få behålla en större del av sin lön bryter bidragsberoendet och vi kan klara att vara mer generösa med socialbidragen. dag kan endast 60 % av antalet hushåll med hemmavarande barn ge varje barn ett eget rum. Boendekostnaderna mätt som andel av hushållens disponibla inkomster är ca 30 %. Välfärdsbud nummer åtta: ett återupprättat rättsväsende. 1997 polisanmäldes ca 1 700 våldtäkter varav 77 % betraktades som fullbordade. Var finns domarna? Jag får svar i en interpellationsdebatt på tisdag. Rättsväsendet får av oss ett tillskott på Välfärdsbud nummer nio: en ökad miljösatsning och bättre villkor för jordbruket. Jordbruket måste få konkurrera på lika villkor. Sedan har vi allergisanering av innemiljön som direkt skall tillföras 200 miljoner kronor. En nyligen framlagd rapport från 220 skolor visade på ett stort antal innemiljöproblem som innebär hot mot elevers hälsa och därmed välfärd. Välfärdsbud nummer tio: jordens fattigaste. De måste ges bättre utvecklingsmöjligheter. Vi vill ha Jag skulle nu kunna tala länge om rapporten Liv till åren som bl.a. Folkhälsoinstitutet och Bengt Wramner har varit med om att ta fram. Den hade jag egentligen velat ge Göran Persson på 50-årsdagen. Liv till åren visar hur livet kan bli rikt också när man kommer vidare efter ytterligare 15 år och passerar 65. Men jag hinner inte det, för jag känner att jag vill använda min återstående tid till att rikta mig direkt till socialminister Lars Engqvist. Det handlar om en viktig samverkan mellan försäkringskassa och vård med gemensamma mål och en gemensam ekonomisk pott. Det är en finansiell samverkan som har varit mycket framgångsrik som kallas FINSAM. Det beslut som riksdagen har fattat på grund av regeringens proposition ger bara möjlighet att medge försäkringskassorna en något friare anslagsanvändning inom begränsade ekonomiska ramar. Skall vi förändra i framtiden så måste riksdagsbeslutet ge nödvändiga redskap så att vi kan förvalta de här betydande beloppen. Sjukvården skulle kunna tillföras 3 miljarder kronor och Västra Götaland 500 miljoner kronor utan extra samhällsinsatser.

Fru talman! Jag tror att Hans Andersson har missuppfattat mig. Jag talar ju om tre fundament i den svenska välfärdspolitiken - den ideella sektorn, den privata sektorn och den offentliga sektorn - som skall stärka individen. Där tror jag att vi är överens. Dessutom tillför vi ju denna offentliga sektor 1,8 miljarder kronor mer än vad regeringen och Vänsterpartiet gör. Så det kan jag inte riktigt förstå. Sedan är det faktiskt inte så - jag lyssnade till ett intressant skattesamtal i morse - att bara för att den offentliga sektorn finns har kvinnorna det mycket bättre på arbetsmarknaden. Det hinner jag dock inte ta upp just nu. Kvinnorna vill finnas inom den privata sektorn och den offentliga.

Fru talman! Jag tar gärna en debatt med Hans Andersson. Jag kan inte tänka mig att vi över huvud taget har en luftballong. Snarare är det Hans Anderssons luftballong som snart spricker i armarna på Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag har heller inte hyllat ett land utanför Sverige, t.ex. USA, i den här debatten. Jag skulle kunna göra det givetvis, men jag har inte riktigt tid nu. Men om företagen försvinner från vårt land och om vi inte har kreativa möjligheter att få fram resurser, då finns det heller inga pengar till den offentliga sektorn.

Fru talman! Inom Centerpartiet har vi valt att ta upp olika frågor i den här allmänpolitiska debatten. På min lott har det fallit att ta upp förslaget om grundtrygghet för alla samhällsmedborgare. Sedan kommer andra som finns med i debatten längre fram att lyfta upp olika frågor som sjukvård, vårt barnkonto och andra viktiga frågor inom välfärdsområdet. Vårt samhälle står inför stora utmaningar, inte minst inom det sociala området. Vi i Centerpartiet anser att det är mycket viktigt att vi nu formar ett hållbart samhälle med en grundtrygghet för alla medborgare. Vi lever i en föränderlig tid där fler och fler människor känner sig otrygga och vilsna. Människor litar inte på att trygghetssystemen skall fungera i framtiden. Grunden för misstron mot de offentliga systemen bottnar i alla de förändringar som skett under senare år och i känslan av att man inte får del av välfärden. Många av förändringarna har varit nödvändiga. Inom sjukförsäkringen har det t.ex. tidigare ibland varit mer lönsamt att vara sjuk än att arbeta. Det skall hela tiden vara ett system som stimulerar till arbete. Endast ett samhälle där människor känner trygghet och tillit till sin förmåga att utveckla sina liv kan bli hållbart. En god välfärd uppnås bäst i ett samhälle där alla har meningsfulla uppgifter och där alla behövs. Detta samhälle vill vi i Centerpartiet vara med om att forma. Under senare år har vi upplevt stora brister i vår välfärdspolitik, inte minst inom socialförsäkringsområdet. Det sociala försäkringssystemen, som i princip enbart bygger på att man har ett arbete, räcker inte till och omfattar inte alla. Många människor är i stället hänvisade till behovsprövade bidrag. Dessa orättvisor märks extra tydligt i tider med hög arbetslöshet. En ersättning baserad på inkomstbortfallsprincipen som huvudprincip i den statliga välfärdspolitiken medför att staten ger olika mycket trygghet. Man ger mest till den som redan har mest och inget till den som inte kunnat eller hunnit kvalificera sig för socialförsäkringen. När trygghetssystemen utgår från den enskildes anställningsförhållanden han konsekvenserna bli att den som inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden också hamnar utanför den generella tryggheten. Att på detta sätt utestänga stora grupper från den generella tryggheten är djupt orättvist. Under 1997 fick närmare 750 000 personer i Sverige socialbidrag. Tre kvarts miljoner människor har inte möjlighet att klara sin egen försörjning utan nödgas besöka socialkontoret för att där granskas huruvida det finns möjligheter till hjälp med försörjningsstöd. Närmare var femte 20-24-åring fick socialbidrag under samma år. Det som förenar flera av socialbidragstagarna är att de inte har eller har haft ett arbete. Många har inte möjlighet att kvalificera sig till socialförsäkringssystemen. Det visar också att alltfler tvingas att under allt längre tid leva på socialbidrag. Under 1990-talet har antalet hushåll som haft bidrag under 10-12 månader nästan tredubblats. Nästan 100 000 hushåll har långvarigt socialbidrag. Detta har skett samtidigt som kraven för att få socialbidrag kraftigt har skärpts. Kommunerna har fått ta ett större ansvar för medborgarnas ekonomiska trygghet. Det är ett hot mot kommunernas övriga verksamhet som vård, omsorg och skola. Centerpartiet står inte bakom en riksnorm för socialbidragen. Vår främsta kritik riktar sig mot att det befäster ett system med behovsprövade bidrag. Människors ekonomiska situation och övriga levnadsförhållanden granskas i detalj. Dessutom innebär riksnormen att det är staten som beslutar om storleken på riksnormen medan kommunerna får betala. Är det inte nu läge att slopa riksnormen och i stället införa en grundpenning utan individuell prövning? Är det inte dags att låta socialkontoren återgå till sin ursprungliga uppgift att vara samhällets yttersta skyddsnät och låta det normala försörjningsstödet vara en statlig angelägenhet i stället? Välfärdssystemen skall utformas så att de blir långsiktigt hållbara. Ett trygghetssystem skall vara robust, lättöverskådligt och det får inte finnas risk för att det blir så omfattande att statens och kommunernas centrala uppgifter trängs undan. Ett nytt välfärdssystem måste bygga på nya tiders förutsättningar. Alltfler människor väljer att starta eget, vara egenföretagare, vara uppdragstagare eller att ha flera anställda. Alla personer skall vara lika kvalificerade till den grundläggande tryggheten. Det går inte att bygga ett nytt trygghetssystem på förhållandet arbetsgivare-löntagare. Centerpartiet har föreslagit en ny arbetslivs och ohälsorelaterad försäkring. Det skall vara en allmänförsäkring som skall täcka oväntat inkomstbortfall under de förvärvsaktiva åren. Det skall vara ett nytt trygghetssystem som skall ge grundtrygghet åt var och en strax över socialbidragsnormen - en garantidel. Därutöver skall det finnas en inkomstrelaterad del vars storlek är baserad på den inkomst man har som företagare eller anställd. Den bör ge 80 % i ersättning vid arbetslöshet, sjukdom, arbetsskada och förtidspension. I den här försäkringen skall arbetslinjen hela tiden stärkas. Principen skall vara att arbete alltid skall löna sig mer än bidrag. Den som efter upprepade erbjudanden inte är beredd att ta anvisat arbete skall kunna utförsäkras. Den som däremot utan egen förskyllan står utanför arbetsmarknaden, t.ex. den som är sjuk eller på annat sätt är tillfälligt eller långvarigt oförmögen att försörja sig, skall omfattas av det generella systemet. Med Centerpartiets välfärdspolitik, byggd på grundtrygghetsprincipen, skapas en i verklig mening generell välfärd genom den ekonomiska tryggheten. Det innebär att betydande grupper av människor som i dag uppbär behovsprövade socialbidrag i stället får del av den generella grundtryggheten.

Fru talman! Rubriken på den här debatten är välfärdspolitik. Jag tycker att det alltför ofta bara blir en sorts materialistisk diskussion om bidrag och den offentliga sektorns storlek. För mig handlar välfärden så otroligt mycket om att människor skall kunna bestämma själva. Man skall ha makt över sin egen vardag och kunna bestämma över sitt eget liv. Då blir ju den viktigaste välfärdsfrågan att ha jobb och egna pengar. Pengar kan också betraktas som något materiellt, men det handlar framför allt om att kunna vara den som styr och ställer i sitt eget liv. Det handlar om att man inte skall vara beroende av någon överhets beslut. Vår liberala vision om jobb handlar just om individens frihet och individens makt över sin egen tillvaro. För att den här friheten och makten över den egna tillvaron inte bara skall bli någonting krasst, som vi alltid anklagas för, och bara gälla de friska och starka krävs det, för att många människor skall få del av detta, gemensamt betalda insatser för att kunna skapa frihet. Friheten för en handikappad ungdom kan ju just vara att få en personlig assistent. För att en handikappad ung människa skall kunna gå på bio, kunna gå till jobbet och kunna träffa kompisar som alla andra krävs det en personlig assistent. För att friheten och makten över vardagen skall kunna gälla för en lågutbildad, invandrad kvinna som vill kunna ge sina barn en bättre framtid än vad hon själv har kunnat skapa sig handlar det om att det finns en skola - och kanske t.o.m. att hon får välja skola för sina barn - som kan ge den bästa utbildningen med läxstöd, satsning på svenska och bra utbildning i baskunskaper och att hennes barn får gå i förskolan. För den arbetslösa småbarnsmamman kan ju friheten och makten handla om att hon har barntillsyn för barnen och att barnen får gå i en bra pedagogisk förskola. Om hon är utan jobb får barnen inte gå i förskolan, och om barnen inte går i förskolan får hon inget jobb. För en äldre människa kan frihet och makt handla om att färdtjänsten skall komma på utsatt tid så att man själv kan passa den läkartid man har fått. Frihet och makt kan handla om att både gamla människor och deras anhöriga kan sova gott i vetskap om att hemvården faktiskt kommer på morgonen. Frihet och makt kräver därför välfärdstjänster. Vi i Folkpartiet vill självfallet att detta skall bli bättre. Det kräver fler skattebetalare och det kräver att kommun, landsting och stat, som har ansvar för detta, väljer att jobba med de riktigt viktiga sakerna - att man gör saker rätt och att man gör rätt saker. Socialdemokraterna valde att ägna den mesta delen av valrörelsens diskussion om de här frågorna åt att tala om mer statsbidrag. Vi stöder dessa extra pengar på grund av det som jag nämnde tidigare, nämligen att det fattas skattebetalare och att man inte alltid gör de rätta sakerna. Både vi och människor runtomkring oss ser att mer statsbidrag inte räcker. Det krävs mycket mer. För att de människor som för sin frihet och makt i vardagen ytterst är beroende av de offentligt betalda välfärdstjänsterna, t.ex. förtidspensionärer, vårdbehövande i alla åldrar, gamla människor och handikappade, säkert och tryggt skall veta att vi har råd med detta, att detta är något som finns för dem och att de inte behöver oroa sig för detta, behöver vi en stark ekonomi. Men vi behöver också en stark vilja. Bengt Westerberg talade om att det behövs starka nypor i den ekonomiska politiken för att kunna försvara mjuka värden. Det kan också uttryckas så att för att kunna sköta välfärden måste vi vårda de välståndsbildande krafterna. Jag upprörs mycket över att människor är fattiga. Jag upprörs nästan ännu mer över att människor som är fattiga också sitter fast i fattigdomsfällor och av system som vi har byggt upp hindras att ta sig ur sin fattigdom. Det gör mig nästan ingenting att folk är rika, men det gör mig oerhört mycket att folk är fattiga och sitter fast i fattigdomsfällor. Jag vill bo i ett land där människor kan bestämma själva, där människor så långt det är möjligt får samma förutsättningar men där de faktiskt får möjlighet att välja att använda det på olika sätt och får göra olika saker. Då måste vi framför allt få ett öppet Sverige, ett Sverige där vi öppnar den nya arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är ogästvänlig mot människor. Ungdomar, invandrare, människor med utländsk bakgrund sedan många generationer ibland, och lågutbildade släpps inte in. Det utanförskapet ombildas till vanmakt. Fru talman! Den andra sidan av det här utanförskapet är att vi får färre skattebetalare och att de som är skattebetalare får mer att betala. Arbete har blivit så dyrt att vi inte har råd att använda varandra. Vi människor har gjort oss själva för dyra för varandra. Människan skall ju skapa system till sin hjälp, system som skall vara redskap. Nu har systemen i stället blivit människans fiender. De har blivit hinder. Då skall vi ändra på systemen. Systemen är till för människorna, inte tvärtom. Därför tycker jag att det är otroligt viktigt att vi sänker skatten på arbete, att vi reformerar arbetsmarknaden så att vi kan släppa in de utestängda. Fru talman! Jag har just kommit tillbaka från en föräldraledighet. Det är underbart att få tillbringa en tid, med ekonomin nästan opåverkad, med att enbart vara mamma. Samtidigt har min mellandotter haft sin pedagogiska förskola som hon älskar, och min son har kunnat delta i verksamheten på fritis, som hela tiden följer upp och arbetar i samklang med skolarbetet. Varför kunde det här ske? Jo, därför att jag hade ett jobb innan att vara ledig ifrån. Därför får mina barn den förutsättningen. Det är en skarp kontrast att se det moderna klassamhället. Där skiljer man inte på arbetare och kapitalägare eller arbetare och tjänstemän, utan där skiljer man på arbetare och arbetslösa. Arbetslöshetens utanförskap förs vidare till barnen. Samtidigt som jag har kunnat glädjas åt mina barns situation har jag känt skammen att andra barn inte får vara med när fritis åker på utflykt och tittar på det man har talat om på lektionen. Jag kan känna vreden över att andra barn inte får den skolförberedelse och den pedagogik som mina barn får därför att deras föräldrar inte platsar på arbetsmarknaden. Rubriken på den här debatten är Välfärdsfrågor. Det handlar om så otroligt mycket mer än om pengar, bidrag och offentlig sektor. Det handlar om att låta folk få bestämma över sitt eget liv, att göra makt över vardagen till någonting vardagligt och inte särskilt märkvärdigt. Det handlar om att jobb och egen försörjning, inte minst för kvinnor, skall bli någonting självklart. Fru talman! Man pratar om ekonomiskt oberoende. Det intressanta är att det betyder två helt olika saker beroende på om det är män eller kvinnor. Ekonomiskt oberoende män är oberoende av arbete. Ekonomiskt oberoende kvinnor är sådana som inte är beroende av en man utan kan klara sig själva. Jag blev ganska illa berörd när jag i morse blev påmind om att när Göran Persson talar om välfärd talar han om den i termer av att lillgrabben kan få en ny cykel och mamman kan få en ny vinterkappa. Jag kan tala om att mamman vill ha ett jobb, en rättvis lön och bestämma själv vad hon skall köpa för sina pengar. Vi behöver inte mer av överhet, omhändertagande, projekt och klienttänkande. Vad vi behöver mer av är rivna hinder, tilltro och fler möjligheter. Då får vi ett samhälle med välfärd.

Fru talman! Under föregående år minskade antalet människor som försörjde sig som egenföretagare med 1 200 personer. Det är en siffra på att villkoren för dem som skapar välståndet inte är tillräckligt bra i det här landet. När jag talar om att riva hinder handlar det om att riva sådana hinder som hindrar människor från att kunna komma in på arbetsmarknaden och från att kunna vara med och försörja sig själva. De nya jobb som skapas är ofta på det sättet en spegel av att systemen håller människor utanför. Arbetsgivare, inte minst kommuner och landsting, är väldigt stora nyttjare av det här med vikariat och utanförskap. För dem som står utanför finns det ingenting därför att regelverket håller människor utanför snarare än innanför. Systemen är inte till för att leva sitt eget liv, utan verkligheten förändras. Då måste vi vara beredda att förändra regelverk och annat så att det tjänar människan. Jag kan ta ett mycket konkret exempel. Jag förordar en ny modern arbetstidslag som gör det möjligt för folk att hitta mycket bättre lösningar i balans med arbetsgivare och arbetstagare, i stället för att ha det som nu att man antingen är inne i ett stelt system eller man står helt utanför. Jag kan räkna upp exempel på område efter område.

Fru talman! Hans Andersson tror kanske att de förslag som Vänsterpartiet förordar och ibland får igenom gynnar jämlikhet och gör att folk får bättre villkor. Men vi ser att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ökar med er politik. Med er politik ökar otryggheten på arbetsmarknaden, framför allt för många stora kvinnogrupper. Det finns otaliga undersökningar som visar bl.a. att kvinnor som jobbar inom privata alternativ inom den offentligt finansierade välfärdssektorn både har bättre betalt och trivs bättre på jobbet. Det tycker jag är en bra trygghetsreform som är bättre både för dem som nyttjar tjänsterna och för dem som jobbar där. De som biter sig fast i systemen i sig och tror att höga murar kan hålla människor kvar på en arbetsmarknad som inte fungerar är fel ute. Vad vi behöver göra är att skapa en arbetsmarknad där så många människor som möjligt kan finna ett jobb och en födkrok och kan vara med och betala skatt så att de som verkligen behöver de offentligt betalda tjänsterna och servicen kan känna sig riktigt säkra på att det här fungerar.

Fru talman! Det behövs en solidarisk världsordning och en rättvis resursfördelning om livet skall ha en chans på det här klotet. Det behövs respekt för allt levande och framför allt förståelse för de icke förhandlingsbara gränser som naturen sätter. Det behövs en stark solidaritet med alla människor i världen och med framtidens generationer. Detta handlar solidarisk välfärd och mitt anförande om. Självklart måste vi börja här hemma med att skapa arbeten, sänka arbetstiden och genomföra en grön skatteväxling, förbättra vården, skolan och omsorgen samt minska de ekonomiska och sociala klyftorna och skapa rättvisa för inte minst de nya svenskarna. Men perspektivet, fru talman, måste vidgas. Vi måste höja blicken över nationsgränsen, över den växande EU muren och våga se den fattiga befolkningen på jorden i ögonen, dem som flyr för sina liv från svält och dem som inte orkar. Vi lever på gräddhyllan i världen. Det är vi som har resurserna, tekniken, och det är vi som har råd. Det är vi som måste sträcka ut den hjälpande handen. Det är vi som måste avstå i rättvisans namn. Vi har snärjt in oss i tron att allt kan värderas i pengar och att ett ständigt ökat konsumerande är eftersträvansvärt när det i stället på lite längre sikt är förödande för överlevandet, även för oss själva. Hushållningen av våra gemensamma resurser har exploderat, naturens gränser ignorerats och obalansen i världen är i det närmaste total när det gäller tillgång och efterfrågan på livsmedel och livsviktiga förnödenheter. Vi är helt enkelt tvingade att återfinna balansen. En ständig ekonomisk tillväxt är inte möjlig. Inte ens en grön tillväxt, som vi i Miljöpartiet förordar, är gränslös. De förnybara resurserna kräver stram hushållning för att räcka till för alla, och det gäller de ändliga resurserna i än högre grad. Vad vi borde eftersträva är en dynamisk balans mellan oss och alla organismer på jorden där vi varsamt kan nyttja de förnybara resurserna och skapa en rättvis fördelning, så att alla ges möjlighet till ett värdigt liv. Livet är ju till för allt levande, det är inte bara till för oss människor. 1,3 miljarder av jordens befolkning lever i dag i extrem fattigdom. Drygt 26 miljoner dör enbart av fattigdom varje år varav de flesta är barn. Livsmedelssituationen för dessa medmänniskor är sedan länge ohållbar, och den blir bara värre. Vattensituationen är katastrofal i deras regioner liksom den pågående miljöförstörelsen. Det undgår väl ingen att vi har försatt oss själva i ett kemiskt fullskaleexperiment som infiltrerar hela livscykeln och drabbar allt levande. De fattiga drabbas värst och barnen drabbas förstås först. Marknaden tar givetvis inga ekologiska och sociala hänsyn. Till detta måste vi förhålla oss i våra dagliga diskussioner här och nu i alla beslut och vid alla ekonomiska överväganden. Vi kan inte låtsas om att vi inte är en del av detta. Vad som behövs är något av en mental revolution, en kulturell och socialekologisk synvända som kan lyfta oss ur och bort från snäva och inskränkta perspektiv. Det är dags att sätta globala överlevnadsetiska hänsyn på den nationella dagordningen och diskutera nödvändiga begränsningar i produktion och konsumtion. Det är dags att konkretisera ett rättvist miljöutrymme, dvs. det resursutrymme som vi kan ge oss rätt att ta i förhållande till den övriga världen och utan att det sker på andras och framtidens bekostnad. Jag föreslår att regeringens nytillsatta tillväxt och miljögrupp definierar det rättvisa miljöutrymmet och använder det som kontroll och avstämningsvärde i arbetet för en grön tillväxt. På det internationella planet borde vi initiera att år 2000 blir den rättvisa resursfördelningens år och sedan aktivt driva på arbetet med en solidarisk sanering eller avskrivning av de fattiga ländernas skulder. FN uppskattar att en generell sådan avskrivning skulle rädda cirka sju miljoner barns liv om året. Är inte detta anledning nog? frågar jag mig. I dag är biståndet, u-hjälpen, genom olika avtal ofta i slutändan i stället en nettoöverföring från biståndstagare till biståndsgivare, alltså ett slags i-hjälp. Detta är givetvis oacceptabelt. Vår solidariska resursöverföring för att öka balansen måste bygga på lokal och regional självtillit och självförsörjning i uländerna, alltså hjälp till självhjälp. I detta sammanhang ter sig Sveriges biståndsmål som oerhört futtigt, ja, som en välgörenhetsskärv. Det behövs solidariska krafttag och en internationell överenskommelse av en helt annan dignitet. Av de 75-100 miljarder dollar som årligen satsas på u-ländernas energiinvesteringar handlar långt över 90 % om fossil energi. Detta är fullständigt horribelt med tanke på de kunskaper som vi har om växthuseffekten och om den giftiga livsmiljö som olja, fossil och gas skapar. Samtidigt uppgår stödet till miljövänlig energiproduktion bara till 200-300 miljoner dollar. Fru talman! Det behövs en global synvända, ett skifte av grundläggande tankemönster framför allt bland världens makthavare inför det nya årtusendet. Vi här i Sverige med vår teknik, med vår forskning och våra möjligheter kan gå i första ledet och driva resursfördelningsfrågan som den viktigaste frågan i FN. Vi måste hjälpa till med s.k. teknikhopp, dvs. att komma förbi de dåliga teknikstegen, våra egna misstag, och förmedla den återerövrade insikten om långsiktig social och ekologisk hållbarhet. Jag tror att det är den chans som vi måste ta för att undvika just en global ekologisk kollaps. I Sverige förbrukar vi upp till tio gånger mer än vad som är ett rimligt, rättvist miljöutrymme. Det finns ingen anledning för oss att vara särskilt stolta. Också vi överskrider ständigt gränserna för vad naturen och framtiden tål. Jag anser därför att det är dags att förstärka det nationella Agenda 21-arbetet med en permanent konsument och livsstilskommitté, som identifierar misstagen och som kan ge utvecklingsmöjligheter inom såväl de nationella som de internationella sociala och ekologiska gränserna, de gränser som vi i mångt och mycket har blivit blinda för, och att inspirera oss att ta ett ökat personligt ansvar, ett större engagemang och visa ökad solidaritet. Vi måste utveckla kretsloppssamhället, den miljövänliga tekniken och inrikta oss på förnybara energikällor för att successivt och snarast påbörja avvecklingen av den livsfarliga kärnkraften och minimera uttaget av farliga metaller och fossil energi ur jordskorpan. Vi måste hejda den sanslösa konsumtionen och besinna den livsstil som vi har utvecklat här i västvärlden. Vi måste helt enkelt höja blicken och se effekterna och ta ett större ansvar. Fru talman! Välfärd handlar i stor utsträckning om hur barnen har det här hemma och ute i världen. Det är barnen som alltid råkar värst ut. Det är barnen som råkar ut för kemikalierna, allergierna, de obotliga sjukdomarna, krigen, ovärdigheten och svälten. Och det lilla barnet är som den känsligaste kompassnål. Nålen kanske darrar, men vart den pekar går det inte att ta miste på. För att stärka arbetet för en solidarisk välfärd anser jag att man i skolan från första till sista studieår bör ha ett övergripande och obligatoriskt ämne om livet - låt oss kalla det för livet på jorden - som handlar om grundläggande livskunskap, alltifrån den mest basala och praktiska överlevnadskunskap till individuell personlig utveckling, våra behov, balansen i naturen, om kretsloppet och global solidaritet, dvs. om livets hela spektrum. I grunden handlar vår närvaro här på jorden om att överleva och just därför samsas om och hushålla med de gemensamma resurserna. Fru talman! till sist: Varför inte låta idén om det gröna och rättvisa folkhemmet bli starten för något större, för en verklig solidaritet med hela världen nu och i framtiden? Den frågan skickar jag vidare till socialministern.
Fru talman! Jag blir mörkrädd när jag hör Per Lager i talarstolen. Han tror att välfärd är någon form av nollsummespel, att någon måste bli fattigare för att någon annan skall få det bättre. Vi ser och kan lära av historien att i de länder där man har valt marknadsekonomi och där man inser betydelsen av en god ekonomisk tillväxt får folkflertalet det bättre. Men det är klart att Miljöpartiet förespråkar en politik som är emot tillväxt, så egentligen är kanske Per Lagers anförande väldigt logiskt. Låt mig bara ge ett kort exempel för att förklara för Per Lager vad tillväxt betyder. En 22-årig sjuksköterska tjänar i dag knappt 15 000 kr i månaden. Hade vi i Sverige haft en normal tillväxt på 3-4 % skulle hon om 20 år ha dubbelt så mycket i månadslön. Fråga hennes arbetskamrat i 40-årsåldern vad det skulle innebära att ha 30 000 kr i månadslön i stället för de futtiga 17 000 kr som hon har i dag!
Fru talman! Vad jag talar om är att vi skall höja blicken utöver nationsgränserna och se hela jordklotet, se till det behov som vi har av att balansera resurserna i världen. Det är ett helt annat perspektiv. I slutändan är detta ett nollsummespel. Det går nämligen inte att ha en tillväxt utöver de gränser som naturen sätter. Men här hemma, Chris Heister, handlar det givetvis också om rättvisa. Den utjämning som bör ske av de ekonomiska resurserna går just i den riktning som bl.a. Chris Heister nämner. De lågavlönade är för lågt avlönade och de högavlönade är för högt avlönade. Det finns ingen rättvisa när det gäller lönerna i Sverige.
Fru talman! Med det synsätt som Per Lager har måste ju vissa befinna sig på stenåldern för att det skall gå bättre i andra länder. Detta är ju helt befängt, Jag är bekymrad över att Socialdemokraterna tvingas samarbeta med ett parti som har den synen på välfärden och den synen på hur man kan se till att människor runt om i världen kommer ifrån den fattigdom som gör det svårt för så många miljoner människor att kunna klara av sin vardag. Det är marknadsekonomi och en ekonomi med öppna gränser som är grunden för välfärd och grunden för att bli av med fattigdomen.
Fru talman! Chris Heister, det är ju just marknadskrafterna som skapar den situation som råder i världen. Jag förstår inte hur man kan se den i så blå färger. Det är ju fruktansvärda situationer som råder ute i världen. Att inte ha åsikten att det krävs samlade krafter för att fördela resurserna någorlunda jämnt över världen är något som jag över huvud taget inte förstår, om man skall tala om rättvisa i världen.

Fru talman! Låt mig inledningsvis ge några kommentarer till några av inläggen som har framförts från talarstolen. Först en kommentar till Chris Heister. Chris Heister är fascinerande i sin tro på sin egen retorik. Hon tror att det har införts en garanti i Stockholms län, i Västra Götalands län och på andra håll. Vad som har införts är ett löfte om att skapa denna garanti, men det finns inga medel för att genomföra den. Detta är bekymret. Det räcker alltså inte att de nya ledningarna i landstingen säger att nu skall garantin gälla om man faktiskt inte kan finansiera verksamheten. I västra Götaland, som jag besökte nyligen, har den nya majoriteten helt enkelt bestämt sig för att anta en budget som man inte kan finansiera. Då tror man att man kan föra upp en förväntad intäkt på 200 miljoner kronor för 1999 och 400 miljoner kronor för år 2000 genom att säga att detta borde vi kunna få som FINSAM-pengar. I Stockholms län har man sagt att om man skall förverkliga garantin krävs det dock att staten ställer upp med 200 miljoner kronor. Trots att man har haft råd att sänka skatten, begär man att staten skall vara med för att garantin skall utvecklas fullt ut. Det är helt enkelt så, Chris Heister, att den dagen kommer då vi kommer att utvärdera vad som har skett i Stockholms läns landsting. Det är viktigt för människor att veta vad som faktiskt sker. Blir vården bättre med sämre resurser? Blir vården bättre när man inte kan finansiera verksamheten, när man har luckor i budgeten? Jag tror inte det. Jag tror att det viktiga är att man tar ansvar för verksamheten, presenterar budgetar som är realistiska och naturligtvis att man ser till att använda resurserna effektivt och att också minska köerna. Jag har ingenting emot att man ställer ut löften om att köerna skall minskas i form av en garanti. Men jag har i ett antal debatter försökt påpeka att garantin ingenting är värd ifall det inte finns läkare och annan sjukvårdspersonal som kan ta emot dem som behöver behandling. Det krävs helt enkelt att man finansierar verksamheten, och jag är högst bekymrad när det gäller flera av de landsting som Chris Heister har nämnt. Jag vill dessutom ställa två frågor till Chris Heister. Chris Heister talar mycket föraktfullt om den välfärdsmodell som vi har arbetat med och som bygger på dels offentlig verksamhet på viktiga områden - skolan, vården, omsorgen - dels på sociala försäkringar som är gemensamt finansierade och öppna för alla. Hon tror att detta på något sätt är ett hot mot välfärden. Säg mig ett enda samhälle, en enda nation, som har gått längre när det gäller att fördela resurserna till medborgarna än de samhällen som har använt denna modell? Finns det några sådana exempel? Finns det några förebilder att söka efter? Berätta det i så fall för oss, Chris Heister. Sedan en sista fråga: Hur gick det med tillväxten när ni regerade senast? En liten kommentar till Ingrid Burman: Visst, de ekonomiska åtstramningarna har varit tuffa under perioden 1995-1998. Men det är viktigt att påpeka att de nog i stor utsträckning var en förutsättning för att vi skall kunna klara välfärden för nästa generation. Det var nödvändigt att komma ur det ekonomiska moraset. För Birgitta Carlsson vill jag påpeka att de som har försökt att införa en grundpenning eller en s.k. grundlön eller grundtrygghet som ersättning för de inkomstrelaterade försäkringssystemen i alla fall faktiskt har misslyckats när det gäller att skapa en bättre fördelning. Det finns inga exempel på att grundtrygghetssystemen faktiskt ger den grundtrygghet som man säger sig sträva efter. För min del är jag för att vi arbetar vidare - jag återkommer till det - med de inkomstrelaterade systemen, dvs. att du skall vara garanterad en rimlig del av din inkomst när du råkar ut för sjukdom eller när du blir gammal. Jag skall också säga till Ulla-Britt Hagström när det gäller detta med väntetider: Förväxla nu inte Handikappombudsmannens ganska alarmerande rapport, som handlade om ett antal fall som har gått vidare till prövning i länsrätten, med den allmänna hanteringen av ansökningar om vårdbidrag eller assistansersättningar. Det är dessbättre inte så att den bild som Handikappombudsmannen ger av dessa specialfall är giltig för alla fall. Den normala handläggningstiden är 4-5 månader. Vi kan diskutera om den är för lång, men det är vad som gäller. Handikappombudsmannens rapport var så allvarlig att jag sade att vi måste göra en översyn så att vi förkortar handläggningstiderna för komplicerade fall, som hon pekade på, och att vi framför allt måste diskutera hur lång tid det skall ta innan länsrätten ger besked. Detta var några kommentarer till debatten. Jag hoppas att vi kan fortsätta den. Låt mig emellertid använda resten av min talartid till att reflektera något över den svenska välfärdsdebatten. När vi nu är på väg att avsluta 1900-talet tror jag att man kan sammanfatta 1900-talets politiska debatt för svenskt vidkommande genom att peka på två stora sociala perspektivskiften. Det ena viktiga perspektivskiftet skedde under de två första årtiondena på 1900-talet och det andra perspektivskiftet under de två sista årtiondena. Vid sekelskiftet var Sverige mitt uppe i den stora industriella moderniseringen. Den nya tekniken hade gett löften om nya landvinningar för den mänskliga civilisationen. Framtiden tillhörde maskinerna, planerades av ingenjörerna och, kunde man se på den tiden, bestämdes av patronerna. Det fanns förhoppningar om den nya teknikens möjligheter att skapa nya materiella förutsättningar för den mänskliga civilisationen. Det fanns många drömmar om att tekniken skulle ge oss en ny tid. Men under seklets första årtionden försköts det samhälleliga perspektivet från den nya teknikens materiella möjligheter till den industriella produktionens sociala effekter. Klassamhällets orättvisor, fattigdomen och den sociala misären blottlades. Jämlikhet blev ett i vida kretsar accepterat mål för samhällsutvecklingen. Socialdemokraterna och den tidens liberaler, Karin Pilsäter, vann gehör, inte bara för sin kritik av missförhållandena utan också för sin förklaring av samhällets orättvisor. Tillsammans lyckades de visa att de sociala problemen hade att göra med brister i samhällets organisation och att denna inte var given av någon oåtkomlig makt. Med allmän och lika rösträtt kunde samhället förändras, och med det sociala reformarbete som sedan utvecklades kunde klassgränserna bit för bit rivas ned och friheten vidgas. Det fanns ingen motsättning mellan jämlikhet och frihet. Det andra sociala perspektivskiftet har således skett under de två senaste årtiondena. För att använda en formulering av den amerikanske ekonomen John Kenneth Galbraith domineras det sena 1900-talet av föreställningen att det är de fattiga som har för mycket pengar, att de rika har för lite pengar och att det gäller för politiken att korrigera detta missförhållande. Det har åter blivit en sanning att strävan efter jämlikhet motverkar individens frihet. 1990-talets stora ekonomiska kriser har alltså hanterats i ett politiskt klimat, där framträdande ekonomer och samhällsdebattörer beskrivit fördelningspolitik och social trygghet som antingen väsentliga orsaker till kriserna eller i vart fall som avgörande hinder för att lösa dem. De få resonerande analyserna har överröstats av ideologiskt motiverade krav på ökade inkomstskillnader och försämrade välfärdssystem. talet som följdes av inhemskt ekonomiskt lättsinne ledde till stora underskott i finanserna. När vi skulle diskutera lösningar på detta framfördes just tanken om att man borde rasera trygghetssystemen. Socialdemokratin fick ansvar för att reda ut finanserna. Och det blev ganska framgångsrikt. Men det är ingen tvekan om att det har fått betydelse också för vårt välfärdssystem. När vi nu har en ekonomi i hygglig balans och när vi nu börjar arbetet för att möta ett nytt århundrade, menar jag att den viktigaste politiska uppgiften, åtminstone för oss socialdemokrater, är att åter vrida perspektivet. Nu måste reformarbetet åter ta sin utgångspunkt hos dem som har det sämst. Vi måste åter se att den viktigaste uppgiften är att minska klasskillnaderna och bygga ut välfärden. Vi är nämligen övertygade om, precis som det var i början av seklet, att välfärden inte är frihetens motsats. Välfärd är inte heller något hinder för ekonomisk tillväxt utan snarare en förutsättning för den. En utvecklad välfärdspolitik som tar sikte på att minska skillnaderna är förmodligen den enda förutsättningen för att människor skall möta framtiden med optimism, delta i det europeiska samarbetet, acceptera internationaliseringen och ställa sig positiva till den nya informationstekniken. Om vi kan garantera människor att vi tar vårt politiska ansvar genom att bygga ut välfärdssystemen och bygga vidare på den generella välfärdens principer, då tror jag att människor är med oss in i ett nytt årtusende.

Fru talman! Återigen talar socialministern om att det är viktigt att minska klyftorna, att det är viktigt att de som har det sämst ställt får det bättre och att det är viktigt att sjukvården blir bättre.
Fru talman! Chris Heister borde fundera lite innan hon går vidare i debatten. Beslutet om de s.k. Perssonpengarna fattades i den här kammaren med medverkan av Chris Heister. Men hon röstade emot. Hon ville inte att sjukvårdshuvudmännen skulle få de resurser som vi menar behövs för att garantera en god sjukvård.
Precis som när det gäller superdepartementet tittar man i propositionsförteckningen, men det finns ingenting där som visar att det skall komma något nytt och revolutionerande under våren, allt det som socialministern har talat om, både här i kammarens talarstol och runt om i landet. Var finns den socialdemokratiska politiken för att åstadkomma en bättre välfärd? Socialdemokraterna har nu regerat i fyra år, och köerna växer. Ni har försökt med frivilliga överenskommelser med landstingen.
Det betyder alltså att landstingen och sjukvårdshuvudmännen under detta år skulle ha fått 5 miljarder kronor mindre och nästa år ytterligare 5 miljarder kronor mindre om Chris Heister hade fått betstämma. Det handlar faktiskt om att ge sjukvårdshuvudmännen resurser för att klara sjukvården. Det räcker inte med att bara formulera slagord.
Ni har infört en behandlingsgaranti. Och nu har ni utökat statsbidragen. Men köerna har ju inte minskat i alla fall. Vi har fortfarande tiotusentals människor som står i kö. Var finns er politik för att göra det bättre?

Fru talman! I mitt landsting, Stockholms läns landsting, satsar man 700 miljoner kronor mer än vad Socialdemokraterna satsade i fjol på sjukvården. Av dem avsätter man 300 miljoner kronor för att minska köerna. Man gör också förändringar för att skapa möjlighet för personalen att få bättre arbetsvillkor, och man försöker på andra sätt se till att man får mer sjukvård för de resurser som man har. Det är i de moderatstyrda landstingen som man nu inför en vårdgaranti och ger möjlighet för människor att få vård i tid. Vad gör socialministern för att minska sjukvårdsköerna?
Fru talman! Chris Heister, jag försökte alldeles nyss förklara den socialdemokratiska regeringens politik när det gäller landstingen. Vi har också sagt att vi långsiktigt får bedöma om det behövs mer resurser för att klara sjukvården. Men nu har vi en plan som innebär att landstingen får ökade resurser genom de s.k. Perssonpengarna. Vi är alldeles övertygade om att detta innebär att landstingen får bättre möjligheter. Och sannolikt är det så att detta är det som de borgerliga partierna i Stockholm har utnyttjat för att sänka skatten. Det må vara hänt, men poängen är att om de inte hade sänkt skatten och gått på den socialdemokratiska linjen i Stockholms läns landsting hade det avsatts mer resurser för att just klara köerna än det som den borgerliga majoriteten föreslog. Vad Chris Heister gör är alltså att jämföra med förra året. Men inför de resursförstärkningar som kommer hade Socialdemokraterna föreslagit ökade resurser i stället för att sänka skatten.
Fru talman! Jag noterade att socialministern inte hade någon kommentar till mitt inlägg som framför allt handlade om att ett eget jobb är en viktig välfärdsfråga och en viktig väg till jämlikhet. I stället har jag med intresse lyssnat på den här debatten om pengar. Socialministern sade ungefär att han inte har något emot att man ställer ut löften, men sedan tycks han vara mest kritisk mot dem som försöker uppfylla sina löften snarare än mot dem som inte ens försöker. Det har ju pågått en mycket bisarr debatt under de senaste dagarna om Socialdemokraternas vallöften om plats i barnomsorgen för barn till arbetslösa, till dem som står utanför arbetsmarknaden. Jag skulle därför vilja fråga om socialministern har någon annan kommentar till detta än att man måste lagstifta för att socialdemokratiska kommunalpolitiker skall genomföra socialdemokratiska vallöften.
Fru talman! Jag delar Karin Pilsäters alldeles grundläggande hållning när det gäller sysselsättning och arbete som grunden för välfärd. Det är inte möjligt att bygga ett fungerande välfärdssamhälle om vi inte har i princip full sysselsättning, dvs. att alla människor som vill och kan arbeta också får möjlighet till det. Men Karin Pilsäter glömde bort att sysselsättningen under förra året, då 1 200 färre tydligen försörjde sig som egna företagare, ökade med 100 000. 100 000 fler i sysselsättning är ett resultat av den politik som har förts av socialdemokratin. Den viktiga poängen är alltså att välfärd utan sysselsättning förmodligen är omöjlig. Och det handlar om att föra en politik som ökar välfärden.
Fru talman! I dagens AKU anges att beräkningarna för förra året är att 57 000 fler har jobb och ingenting annat. Den här debatten som nu har pågått och som jag tycker är lite bisarr - för att gå tillbaka till välfärden - handlar ju just om hur man skall försöka komma överens om att man skall försöka genomföra sina vallöften. I detta fall har det rört just frågan om barnomsorg till barn vilkas föräldrar står utanför arbetsmarknaden. Men väldigt många av de viktiga välfärdstjänsterna utförs ju och betalas via kommuner och landsting. Jag vill därför återigen fråga: Kan man som väljare påräkna att de socialdemokratiska kommunalpolitikerna genomför era vallöften ute i kommunerna frivilligt, eller kan socialdemokratisk kommunalpolitik bara genomföras med statlig lagstiftning?
Fru talman! Jag skall börja med att ta upp statistiken om sysselsättningen. Den statistik som jag hänvisade till handlar om jämförelser från oktober till oktober. Den redovisades för någon vecka sedan. Från oktober 1997 till oktober 1998 ökade faktiskt sysselsättningen med 100 000. Men om vi jämför det med kalenderåret 1998 så är ökningen något mindre för kalenderåret därför att sysselsättningsökningen har trappats av något under det senaste året. Men poängen var att nu ökar sysselsättningen. Sysselsättningen ökar, och den ökar fortsättningsvis. Och det tror jag är en grund för att vi skall lyckas med välfärdspolitiken. Den andra frågan som Karin Pilsäter ställde handlar i grunden om två viktiga principer. Båda två måste vi upprätthålla. Å ena sidan skall de beslut som fattas här i riksdagen och som gäller möjligheten att skapa nationella mål följas. Å andra sidan är det klart att vi gemensamt slåss för en sorts kommunal självbestämmanderätt. Det är inte alldeles enkelt att reda ut detta. Min ståndpunkt är ganska klar, nämligen att om kommuner, oavsett partibeteckning hos dem som bestämmer, inte följer det som beslutas här får vi hitta sanktioner mot kommunerna.
Fru talman! Jag tänkte börja med att kommentera socialministerns kommentar om mitt inlägg. För tydlighets skull är det viktigt med en sund ekonomi för att bygga välfärd. Jag delar socialministerns uppfattning att det var nödvändigt med en budgetsanering. Vänsterpartiet bidrog också aktivt med en stor del av den budgetsaneringen, främst på inkomstsidan. Sedan fick budgetsaneringen en annan inriktning tillsammans med en annan part. Det är historia. Jag lyfte upp det hela därför att vi nu ser att den åtstramningspolitik som har förts har visat att man har fått ökade klassklyftor. Det har också varit en grogrund för nyfattigdomen. Det är den plattformen som i alla fall bygger min politiska viljeinriktning att det är dags nu att skapa en annan form av balans, en välfärdsbalans där vi måste titta på de svaga grupperna. Jag är glad att socialministern verkar ha samma inställning. Jag har också några frågor, men dem får jag återkomma till i mitt nästa inlägg.
Fru talman! Ingrid Burman och jag är säkert överens i vissa principiella frågor när det gäller synen på välfärden. Exakt vilka resultat 90-talets ekonomiska politik har fått för välfärdssystemen vet vi inte. Vi kan se en del av det, och det är ganska dystert. Utanförskapet har ökat. Marginaliseringen har ökat. Vi ser nya problem, och de måste vi ta fatt i. Men helhetsbilden saknas. Därför kommer vi nu att tillkalla en forskargrupp som skall göra ett socialt bokslut för 90-talet, som grund för den politik vi behöver föra på 2000-talet. Det är inte så, som har påpekats tidigare, att det inte finns utrymme för mycket politisk handling utan detta bokslut. Men det sociala bokslutet är nödvändigt för att få en helhetsbild.

Fru talman! Jag har redan sagt att vi i Vänsterpartiet är väldigt glada över utredningen. Vi har flera gånger motionerat om motsvarigheten till en låginkomstutredning. Jag hör att den här utredningen går i den riktningen, och det är bra. Men det finns också saker som man behöver åtgärda och som inte kan vänta på en utredning. Jag har några frågor till socialministern. Den ena frågan rör rapporterna som kommer när det gäller äldreomsorgen. Det är inte så länge sedan vi antog en nationell handlingsplan i riksdagen. Men denna har tydligen inte fått genomslag ute i verksamheterna, utan det kommer nu rapporter om att det faktiskt inte är så roligt för de äldre. Avser socialministern att vidta några åtgärder med anledning av detta? Min andra fråga gäller grupper som i dag tvingas leva på socialbidrag som permanent försörjning, t.ex.

Fru talman! Jag tror att Ingrid Burman känner till de beslut som fattades om äldreomsorgen och äldreprojektet, som börjar den 1 januari 1999. Det innebär att det ställs 300 miljoner kronor till förfogande för en rad olika förstärkningar när det gäller äldreomsorgen. Det arbetet har ju börjat nu, och det är inte rimligt att tro att vi skulle kunna avmäta resultat redan den 20 januari. Men det arbetet är en viktig del för att stärka äldrepolitiken.

Fru talman! Jag ställde en fråga i mitt anförande som jag inte fick svar på. Det gällde just det sista som Ingrid Burman tog upp. Jag frågade socialministern om det inte var läge att slopa riksnormen och i stället införa en grundpenning utan individuell prövning, samt att låta socialkontoren återgå till sin ursprungliga uppgift att vara samhällets yttersta skyddsnät. Vi beslutar ju om saker som berör kommunernas ekonomi. När vi då beslutar om en riksnorm för socialbidrag tycker vi att det också är viktigt att vi tar det ekonomiska ansvaret.
Fru talman! Socialtjänstutredningen har i uppgift att utreda frågan om fördelningen mellan kommun och stat när det gäller socialbidragen och kostnadsansvaret, och därmed naturligtvis också hela ansvaret för den delen av socialtjänsten som handlar om socialbidrag. Vi kommer att i maj månad få socialtjänstutredningens rapport, och vi får då ta ställning till frågan om vilket ansvar staten skall ta. Däri ligger ju frågan, i vilken mån staten skall ersätta hela eller delar av socialbidragen. Vi får återkomma till den frågan.
Fru talman! Jag ser med spänning fram emot det förslag som kan komma ur detta. Socialministern tog upp vårt förslag till samordnad trygghetsförsäkring. Det är inget bra system vi har i dag, när många människor hamnar mellan olika system eller försöker saxa sig fram mellan olika system. Vi vill ha en samordnad trygghetsförsäkring med en grundtrygghet i botten. Det skulle vara en samordning vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet och förtidspension. Det systemet tror vi på, på sikt. Även om man har prövat det i andra länder måste vi kunna utreda och hitta en modell som skulle kunna passa för oss här i Sverige.

Fru talman! Jag tackar socialministern för att socialministern tar tag i handläggningen just vad gäller funktionshindrade barn och föräldrars väntetider. Jag tog inte upp drastiska siffror på tre år och föräldrar som t.o.m. har tröttnat. Men det är bra att socialministern tar tag i det. Om vi tittar på vården på lika villkor är frågan: Varför skall vi inte använda våra samhällsresurser så effektivt och positivt som möjligt? Jag satt med i den utredning som Kommunförbundet var klar med 1996, Framtidens närvård. Vi talade t.ex. mycket om helhet och FINSAM-pengar. Varför skall vi inte kunna ha kvar det systemet? Är det revirgränser som skall behållas? Eller vad handlar det om?
Fru talman! Det pågår ett arbete med det som kallas SOCSAM. Från FINSAM-projektet, som bara handlade om sjukförsäkringen, försäkringssystemet och sjukvården, har det vidgats till att också gälla socialtjänsten och arbetsförmedlingarna. Jag är alldeles övertygad om att vi kan hitta samverkansformer mellan dessa tre olika samhälleliga trygghetsinstutioner för att minska köerna och använda pengarna effektivare än vad vi gör i dag. Det projektet pågår. Jag är övertygad om att SOCSAM-idén, som handlar om ett vidgat samarbete, är bättre än att man bara begränsar det till försäkringssystemet och sjukvården. Det arbetet pågår och vi får en chans att utvärdera och se vad det kan innebära. Jag vill varna för föreställningen om att man genom att avskaffa försäkringssystemet på något sätt skall kunna satsa alla pengar på verksamheten. Vi behöver också slå vakt om ett fungerande försäkringssystem.
Fru talman! Då vill jag tacka socialministern för svaret. Jag tror att vi är inne på samma linje, att vi skall utveckla det här i mån av de förutsättningar och möjligheter som finns. Jag var snarast rädd för att regeringen hade avskaffat idén. Men då finns alltså både FINSAM projektet och SOCSAM-projektet kvar, och man kan utveckla detta tillsammans, och då tackar jag för socialministerns positiva svar.

Fru talman! Jag har två frågor till socialministern. Landstingsförbundet visar i en rapport som sammanfattar landstingens ekonomi under 1998 att det för att återföra standarden inom hälso och sjukvården till 1994 års nivå krävs ca 5 miljarder kronor. Jag skulle först vilja fråga socialministern vilka kommentarer han har till Landstingsförbundets analys. Min andra fråga handlar om det som har omnämnts här, nämligen personalförsörjningen. Det är viktigt att vi har en säkrad framtida personalförsörjning. Vilka konkreta åtgärder planerar regeringen för att se till att den viktigaste resurs som vi har, nämligen personalen, är tryggad för framtiden?
Fru talman! När det gäller landstingens ekonomi bör Landstingsförbundets bedömning ställas mot andra bedömningar. Det gäller att väga samman dem. Vad gäller sjukvårdskostnaderna bedömer exempelvis Socialstyrelsen att det knappast behövs nya resurser i förhållande till dem som vi nu beslutat om för de närmaste åren. Det är en väldigt stor skillnad mellan de här två bedömningarna, och vi får väga samman dem. Jag tror att de viktigaste beskeden på kort sikt till landstingen är att villkoret att landstingen skall klara balanskravet till år 2000 gäller, att de skall koncentrera sig på att hitta rationellare effektiva arbetsmetoder, att de skall se över sin organisation och att de skall genomföra de omstruktureringar som de kan och bör göra här och var. På lång sikt, kanske bortom en femårsperiod, är jag övertygad om att vi behöver skjuta till mer av samlade resurser till sjukvården.
Fru talman! I den första delen har jag samma uppfattning. Jag tror att hälso och sjukvården på lång sikt behöver ytterligare resurser. Men det är en av lösningarna. Det viktigaste är att vi är öppna för att hitta nya organisatoriska lösningar och ser till att alla landsting i vårt land har rättvisa förutsättningar vad gäller statsbidrag o.d. När det gäller personalförsörjningen är det min uppfattning att kommuner och landsting och även riksdag och regering måste jobba mycket intensivt för att hitta nya flexibla lösningar som kan möta de stora behov som finns av både ökad och tryggad personalförsörjning inför framtiden.
Fru talman! En särskild kommission diskuterar nu frågan om personalrekryteringen inom vårdsektorn. Denna kommission, där jag själv är en av ledamöterna, skall presentera sina synpunkter och förslag i slutet av våren. Men det skall påpekas att det är huvudmännen som är ansvariga för personalrekrytering och personalfrågor. Det är ganska viktigt att huvudmännen, landstingen likaväl som kommunerna, reflekterar över sitt ansvar för den långsiktiga personalrekryteringen. Jag tror att det behövs ganska mycket av förändringar i arbetsmiljö, arbetsorganisation, möjligheter att utveckla den egna kompetensen osv. för att jobben inom vårdsektorn skall kunna vara attraktiva. Vi kommer alltså att lägga fram ett förslag som så småningom skall behandlas av riksdagen.
Fru talman! Socialministern talade om den offentliga verksamheten inom vården. Jag vet att många gör ett väldigt bra jobb där. Men som även Karin Pilsäter pekade på finns det många som gör ett bra jobb också inom privat vård. Socialministern talade också vackert om människans frihet men undvek ordet valfrihet, som ger möjlighet för människor att få ökad makt över sina egna liv. Låt mig ta ett exempel fram tandvården. Det finns ett märkligt landstingsmonopol på barn och ungdomstandvård. T.o.m. för myndiga invånare i Sverige finns ett landstingsmonopol inom tandvården. Det är då väldigt stor risk för att det blir en snedvriden konkurrens i förhållande till den privata tandvården.
Fru talman! Låt mig först redovisa en principiell uppfattning som är mycket viktig. Jag anser att hela sjukvården också i framtiden skall vara offentligt finansierad, skall ligga under det politiska ansvaret och skall lyda under den demokratiska beslutsprocessen. Det betyder inte och får inte betyda att all produktion av vård skall ligga inom det offentliga området. Jag menar att det är ett ansvar för huvudmännen att sträva efter mångfald och efter att arbeta med flera leverantörer. Jag tror att det är ett effektivt sätt att pröva skilda arbetsmetoder. Däremot har jag, vilket möjligtvis är bekant, varnat för att man om man gör sig av med hela enheter, centrala delar av sin sjukvård, riskerar att förlora handlingsfriheten på den politiska sidan, och det tycker jag att man skall vara försiktig med. När det gäller just tandvården, som Lennart Kollmats frågar om, ser jag inga skäl att ändra det system som råder nu.
Fru talman! Det var inte offentligt finansierad vård utan just produktionen som jag tog upp. Man riskerar självklart i hög grad att vuxentandvården blir subventionerad via barntandvården när barntandvården är monopoliserad. Att man inte ens låter myndiga svenskar, 18-19-åringar, välja att gå till samhällsbetald privat tandvård tycker jag är mycket dåligt.

Fru talman! Låt mig svara mycket kort. Jag har väldigt svårt att se poängen med att ändra detta. Just barn och ungdomstandvården är en av de vårdsektorer som fungerar allra bäst och som vi faktiskt har anledning att vara stolta över när det gäller det svenska folkets tandstatus. Vi har blivit av med väldigt många problem och har hälsotal på tandvårdsområdet som är unika i världen. Det beror i hög grad på det sätt som vi har organiserat barn och ungdomstandvården på.
Lundgren har inte rätt till replik. Bo Lundgren är nämligen näste talare på talarlistan och kan inte bryta talarlistan med replik. Men ordet för anförande går nu till Bo Lundgren.

Herr talman! Hans Andersson borde varit med på Det handlar om 7 miljarder timmar i obetalt egenarbete. Vem är det som gör detta obetalda arbete? Här bör nog Hans Andersson lyfta könskniven och hjälpa till att få fart på tjänstesektorn. Hans Andersson är med och sänker sysselsättningsmålet för år 2004 till 77 %. Han vill inte tillbaka till 80-talets mål. Sverige ligger på femte plats vad gäller betalda sysselsättningstimmar för kvinnor. Om en miljard av dessa timmar skulle överföras till marknadsarbetssektorn skulle vi få 700 000 nya jobb. Jag tycker att Hans Andersson skall ta könskniven och skära skatten.

Herr talman! Det gör inte jag heller, Hans Andersson. Men vi måste gå skilda vägar för att kunna klara detta. Hans Andersson klarar inte i sin modell att kvinnorna får bättre arbetstid och att kvinnorna kommer fram. Det finns t.ex. betydligt fler kvinnliga chefer på mellannivå i andra länder. Här i Sverige stannar det på en viss nivå av någon oförklarlig anledning. Sänkningen av arbetstidsmålet var inte en dröm, utan plötsligt har alla 16-20-åringar försvunnit och då sänks målet från 80 % till 77 %. Man har glömt att den gruppen är borta ur målet.

Herr talman! Flera talare har tidigare sagt att välfärden inte bara handlar om materiella ting. Jag tänkte i mitt anförande lyfta fram välfärdspolitiken utifrån värderingar, värden och värdegrund i samhället och människor emellan. När vi ser till den materiella välfärden och till utvecklingen av demokrati, liksom även jämställdhet, har det trots allt gått framåt under det här århundradet, även om det finns väldigt mycket kvar att göra. Och det är det som har debatterats mycket i dag. Men det finns också människor som trots materiell välfärd mår dåligt i dag. Det kan handla om sjukdomar som ofta hänför sig till stress och liknande. Men det kan också handla om ensamhet, uppgivenhet, fruktan för framtiden, drogbruk, offer för brottslighet, våld, mobbning och mycket annat. Det kan även vara fråga om vilsenhet och villrådighet om vilka värden och värderingar som gäller. Man kan då fråga sig hur det har blivit på det här sättet, trots all materiell välfärd, den demokrati som har utvecklats osv. Den frågan är inte helt enkel att svara på. Det finns säkert en mängd saker som har bidragit. Man kan peka på sådant som den strukturella omvandlingen från bondesamhället till industrisamhället osv. mot informationssamhället. Man kan peka på omflyttningen från landsbygd till städer och storstädernas tillväxt. Det är sådana saker som har inneburit att föräldrars och barns vardagsgemenskap, liksom generationernas gemenskap och utbyte, har minskat för en del. Det finns säkert en hel del ytterligare faktorer som i den här samhälleliga strukturomvandlingen har bidragit till att människor känner sig vilse och utanför. Jag tror emellertid att en viktig orsak till att många människor mår dåligt har sin grund i samhällsbyggets värdegrund, dvs. att den inte i tillräcklig grad har ställts i förgrunden, diskuterats, framhållits och definierats som en viktig grundpelare för en god samhällsutveckling och som en förutsättning för att tillfredsställa hela människans behov. I och med att värdegrunden inte hela tiden aktualiseras och hålls levande blir den inte heller en naturlig bas för alla och envar i vardagslivet, och den blir inte heller i samma utsträckning som tidigare en viktig faktor i den unga generationens fostran eller en självskriven del i skolans undervisning. Herr talman! För inte så många årtionden sedan var den kristna värdegrunden självskriven i de flesta sammanhang och en naturlig bas i vardagslivet, inte minst i skolans värld. Den kristna kulturtraditionen fördes vidare, och utan särskild dramatik implementerades de kristna grundvärderingarna som sedan länge varit västvärldens bärande etiska fundament. Sedan mitten av detta århundrade har denna tidigare ordning med odramatiskt införlivande av etiska regler och levnadsnormer successivt avvecklats från dagordningen i skola och annorstädes. Vad är det då som har lett till detta införlivande av värderingar? Jag har inget svar. Men det tenderar till att bli en mer ytlig syn på rätt och fel, ett ovårdat språk, minskad respekt för nästan, själviskhet och andra destruktiva yttringar. För många har det lett till en känsla av meningslöshet, kanske psykiskt illamående, avsaknad av livsmål osv. I en del fall kan det bli brottsligt beteende eller kanske ett passivt livsmönster med avsaknad av livskvalitet. Tyvärr präglas många människor i vår tid i hög grad av ett ganska ytligt betraktelsesätt av vår stund på jorden. Materiell standard, pengar, frigjordhet och självförverkligande är några av ledstjärnorna i ett annars ofta fattigt andligt livsmönster. Tillämpningen av sådana begrepp som hederlighet, sanning, trohet, aktning osv. har däremot en tendens att devalveras. Mitt anförande och sätt att resonera kan ses som ett sätt att moralisera över människors sätt att vara och leva. Det kanske uppfattas så av en del. Men det är självfallet inte avsikten. Mitt inlägg uttrycker i stället en djup oro över utvecklingen i landet vad gäller brottslighet, rasism, våld, förflackat språkbruk, människors inre otillfredsställelse och tomhet, drogbruk och annat nedbrytande. Utvecklingen har visat att enbart materiellt överflöd inte fyller människors behov av verklig livskvalitet.

Herr talman! En svensk genomlysning av samhällets fundament, dvs. den värdebas som håller ihop samhället, är mycket betydelsefullt. Vi kristdemokrater har lagt fram ett förslag om att inrätta en värdekommission med uppgift att få i gång en brett upplagd samhällsdebatt som handlar om värden och värderingar i samhället. Det skall vara en kommission som inte i första hand skall lägga fram en rapport utan som skall finna vägar att stimulera en process för ökad värdeförankring i samhället. Syftet är givetvis att vi skall få en strömning i samhällsutvecklingen som leder till ett bättre och mjukare samhälle. Det är en grundläggande förutsättning för att människan kommer i centrum, dvs. att den lilla människans röst blir hörd.

Herr talman! Jag är glad över att bo i Sverige. Jag är glad över att mina barn växer upp i ett land som har den absolut längsta föräldraledigheten inom EU. Jag är glad över att barnomsorgen från 1994 till 1997 ökat med 34 000 platser, att Sverige har lägst antal mobbade elever, att Sverige har EU-ländernas lägsta dödstal för olyckor med barn, att vi lever i ett land med den lägsta spädbarnsdödligheten bland OECD länderna. Mina barn kan statistiskt räkna med en längre medellivslängd än i alla andra OECD-länder utom Japan. Min dotter kan förlösas i ett land med de lägsta dödsriskerna inom EU. Barnen växer här upp i ett land med den minsta fattigdomen och den mesta jämställdheten i världen. Jag är stolt över den välfärd vi har, och jag är full av beundran för alla dem som arbetar inom välfärdens olika områden, dvs. skolan, vården och omsorgen. 100 000 undersköterskor har, trots tidspress, ett ord över för den som behöver. Kvalificerad vård ges, våra barn ges omsorg i förskolan och kunskaper i skolan. Det svenska välfärdssamhället är en ung företeelse och är därför sårbar. Vi har knappt sett det fungera i sin helhet. Det finns många brister som måste åtgärdas. Dem blundar jag inte för, men jag står ändå här som en försvarare av det generella välfärdssystemet. Välfärdssamhället skall värnas, förbättras och utvecklas. Det finns de som tagit som sin livsuppgift att ständigt klaga och kritisera Sverige ur välfärdsperspektiv. De vill ge sken av att allt är uselt, grått och armt, och att vi lever i den sämsta av alla världar. Vi dignar under orättfärdiga skatter som inte ger någonting tillbaka. Ingen får vård eller får lära sig något, och man lever i fullständig ofrihet. Det är som om verkligheten i Sverige vore en Norénpjäs. Vi socialdemokrater anklagas för att vara systemets talesmän, medan moderaterna påstår sig se till människorna. Ja, moderaterna har rätt i att vi försvarar rättvisa system, men de skall utgå från människorna. Det är om det jag vill tala. Ett av kriterierna för ett välmående samhälle är att människor har arbete. I Sverige är arbetslösheten alldeles för hög. Vi socialdemokrater vill se full sysselsättning. Vi har satt upp mål för arbetslösheten, och vi har genomfört flera åtgärder för att komma dit. Sysselsättningen är vår viktigaste fråga och hänger intimt samman med landets välfärd. Med arbetslöshet följer olyckliga barn som behöver extra stöd, människor som mår dåligt och behöver vård, ökad belastning på trygghetssystemen och många som lever på den ekonomiska gränsen. Då är det nödvändigt att systemen fungerar, dvs. att den som behöver socialbidrag kan få det, att a-kassan går att leva på. Moderaterna säger sig se till människorna, men vill sänka a-kassan och ifrågasätter socialbidragen. I sina förföriska tal säger de samtidigt att det är de som bäst behöver som skall få. Låt mig ta ett exempel från Stockholm där moderaterna styr. I helgen läste jag om den stadsdel vi befinner oss i, nämligen Maria-Gamla stan. Man skall där spara 34 miljoner kronor. De förslag som har lagts fram innebär att socialbidragen skall minska kraftigt, liksom arbetsmarknadsåtgärderna. Enligt tidningarna innebär det att pengarna räcker till färre hushåll och att medelbidraget måste bli lägre. Anledningen till besparingen är att moderaterna beslutat att sänka skatten med 40 öre. Vilken frihet ger det den som inte har någon inkomst, den som redan är under den ekonomiska gränsen eller den som är arbetslös? För oss socialdemokrater är det självklart att vi skall ha en offentlig sektor som finansieras med skatt. Av var och en efter förmåga, till var och en efter behov. Om vi alla är med och bidrar är vi också intresserade av att systemen skall fungera. När vi behöver sjukvården, skall vi kunna få den utan att plånboken skall styra. När våra barn behöver extra stöd i skolan, skall vi veta att de får det. Det är lätt att tycka att man betalar för mycket skatt när livet är bekymmerslöst. Men den dag man står där med ett barn med läs eller skrivsvårigheter som inte får stöd, eller när biblioteket stängs för att pengarna inte räcker, har man inte så stor nytta av sin frihet att själv bestämma hur man vill satsa sina pengar i stället för att solidariskt vara med och betala skatt. Svenska folket är positivt till att den offentliga sektorn finansieras med skattemedel. Stödet för vår gemensamt finansierade och offentligt drivna välfärd har varit starkt och stabilt och också ökat de senaste 15 åren. Men som jag sagt tidigare behöver välfärden i Sverige inte bara värnas utan också utvecklas. Det är mycket som inte fungerar bra i dag. Det finns flera rapporter från äldrevården som skakar mig. Jag sade att jag har stor respekt för de pressade vårdbiträdenas och undersköterskornas arbete. Jag vet att verkligheten är mycket tuff. I Svenska Dagbladet i måndags refereras ett allvarligt fall, där en enda sköterska ansvarade för 226 äldre på Blackebergs äldreboende. Socialstyrelsens besked är att det är svårt att sätta bemanningsnormer, men det är orimligt både för de äldre och för personalen att leva i en sådan situation som den beskrivna. Om man inte förmår ha tillräckligt många i arbete måste vi kanske fastställa en bemanningsnorm. Här finns återigen kopplingen till moderaternas kritik av oss socialdemokrater och vår vilja att ordna system. Ja, med utgångspunkt från människors bästa anser jag att det finns en hel del som vi måste reglera. Vi måste naturligtvis hitta rimliga system som ger normer men som inte är så trubbiga att de motverkar sitt syfte. Ett annat område är vårdköerna. Det är inte rimligt att människor skall gå sjukskrivna från sitt arbete eller leva i smärta för att de inte får en nödvändig operation. Vi har gett Socialstyrelsen i uppdrag att snabbt utreda förutsättningarna för en generell behandlingsgaranti i vården, en garanti som skall gälla behandling inom tre månader. Utredningen skall vara klar snart. Man kan kritisera oss för att stoppa undan problemet i en utredning, men vi vill inte lova något som vi känner att vi inte kan hålla. Erfarenheterna från förra vårdgarantin är blandade. Vårdgarantin omfattade tio diagnoser och innebar att man skulle få behandling inom tre månader. Enligt Socialstyrelsens utvärdering var effekten kortade köer och minskade väntetider, men effekten var kortvarig. Efter ett år levde nästan alla kliniker upp till målsättningen. Andra året var köerna i stort sett oförändrade, och därefter ökade de. Eftersom garantin berörde ett fåtal diagnoser missgynnades patienter med andra diagnoser, t.ex. kroniska sjukdomar och brådskande insatser som strålbehandling. Ett annat problem var att vårdgarantin tenderade att flytta köerna dit där de inte syntes. Många patienter fick vänta länge innan de kom till doktorn. Nu föreslår moderaterna att en ovillkorlig vårdgaranti införs utan att anslå extra pengar. Mot bakgrund av tidigare erfarenheter ställer jag mig mycket tveksam till detta. Ny kunskap, ny teknik och nya behandlingsmetoder innebär att alltfler kan behandlas. Överlevnadstiden i flera sjukdomar har förlängts. Antalet äldre som behöver mest sjukvård ökar. Operationer och behandlingar görs i betydligt högre åldrar än tidigare. Dessutom ställer dagens patienter med rätta högre krav. Jag är ingen förespråkare för orättvisa skatter, och jag menar också att skatten skall vara rimlig: av var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Men jag tycker att moderaterna är oärliga när de påstår att de kan göra allt bättre för allt mindre pengar. Det finns flera exempel i Stockholm, och det kommer att bli mycket intressant att se vad som händer med den skattesänkning som moderaterna har lovat. För att människor skall kunna få den vård som de har rätt att kräva måste vi ha som utgångspunkt att välfärden skall utvecklas och att den skall vara solidariskt finansierad. Vi måste börja i den änden när vi skall förändra det som inte fungerar.

Herr talman! Men det måste väl ändå vara vårt politiska ansvar att se till att alla människor har det lika bra. Vi talar om alla människors lika och unika människovärde. Man kan bo i Bergsjön i Göteborg, i Skövde, där jag bor, i Stockholm eller i Älvsborg, och jag tycker att man skall ha samma förutsättningar.

Herr talman! Det finns självfallet en massa saker som jag inte är stolt över. Jag räknade upp vad jag är stolt över. Jag vill återkomma till Maria-Gamla stan. Här har man alltså på grund av de moderata sänkningarna försämrat för handikappade, så att de kommer att få sämre vård och omsorg. Jag tycker inte att det är ett sätt att visa solidaritet och visa att man värnar om rättvisan. Det är just moderaterna som försämrar för de handikappade.

Herr talman! Jag reagerar på Susanne Ebersteins sätt att tala om att när arbetslösheten ökar är det viktigt att de sociala trygghetssystemen fungerar. Men det är ju precis tvärtom i dagens samhälle. Det är just nu, när belastningen har ökat, som vi kan se de stora bristerna och hur uppenbara de är. Ta bara det här att ungdomar inte kommer in på arbetsmarknaden. De har då inte möjlighet till a-kasseersättningar. Unga som blir föräldrar har inte heller föräldraersättning, utan mycket dåligt stöd. Det finns alltså uppenbara brister, och det är inte någonting att skryta med i dag. Det är därför som vi i Centern föreslår att man skall se över grundtrygghetssystemet så att det omfattar alla människor i samhället.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt. Bara för att man talar om att man är stolt och glad över att vissa saker fungerar får man pådyvlat sig en massa påståenden om vad man har sagt, vilka inte alls stämmer. Jag kan inte riktigt förstå det. Det är ju faktiskt så, att människor som behöver socialbidrag i dag får socialbidrag. De som behöver a-kassa för att de står utan arbete får a-kassa. Vi har alltså ett trygghetssystem som fungerar. Grunden till allt detta är den höga arbetslöshet vi har, och den skall vi göra allt för att sänka.
Herr talman! Att erhålla socialbidrag är inte den allra bästa trösten. Det sker väl i en krissituation. Det som är viktigt är ändå att människor ser en ljusning när det gäller deras ekonomiska förhållanden. I dag, när vi är på väg in i ett tredjedelssamhälle, ökar de grupper som blir beroende av socialbidragen därför att den ekonomiska tryggheten inte är bättre utformad.
Herr talman! Det är aldrig bra när människor tvingas att söka socialbidrag och får leva på socialbidrag. Men jag kan inte riktigt se att ett slags grundlön skulle göra att situationen blev helt annorlunda och så mycket bättre. Roten till problemet är faktiskt arbetslösheten, och det viktigaste är att vi bekämpar den.

Herr talman! Att vara eller inte vara nöjd, det är frågan. Man kan ju få kritik när man är nöjd med saker i Sverige. Då kan man kanske tro att jag skulle kritisera att någon är missnöjd. Jag funderade lite grann över den direktör som Per Bill uppehöll sig vid inledningsvis i sitt anförande. Han längtade efter en helg då han skulle få umgås med familjen. Jag hoppas att den direktören har valt att ha sin verksamhet i ett land där samhället under övrig tid tar hand om familjen, att dagis eller skola erbjuder plats för de barn som han inte hinner med, att vården tar hand om de föräldrar som han kanske inte hinner träffa och att det finns en verksamhet som möjliggör för familjen att fungera. Det är lite bestickande att lyssna till det eviga talet om att det inte finns alternativ i vårt samhälle. Det utmålas något slags öststatssocialistiskt Sverige. Vårt land är i stället fyllt av olika verksamheter med olika inriktning. Det finns skolor som jobbar med olika verksamheter, med kulturinriktning och idrottslig inriktning. Det finns kooperativa sätt att anordna barnomsorg. Det finns olika alternativ inom äldreomsorgen. Sluta att måla tillvaron i svart och vitt! En del är visserligen grått, men det finns det som också är bra.

Herr talman! Vi skall naturligtvis kunna titta på det som inte fungerar bra. Det är just därför skolministern förklarade i TV i morse att man har begärt att Skolverket skall gå in och titta på vilka frågor som vi behöver lösa i dagens skola. Man kan göra det oerhört enkelt för sig från moderat håll. När vi tittar tillbaka några år och ser hur skolan har utvecklats säger man att skälet till alla de här problemen naturligtvis är att vi har en socialdemokratisk regering. Då är det konstigt att man kan konstatera och kan uttyda i statistiken att det också fanns problem under år när vi har haft andra regeringar. Låt oss sluta med den här pajkastningen och i stället tala om hur vi skall utveckla skolan, vården och omsorgen, så att den blir bättre, som Per Bill var inne på! Det är ju skälet till att vi begär att få redovisningar av vilka problem som vi skall ta itu med i skolan.

Herr talman! Det väsentliga motivet till att man ber en grupp framträdande forskare att göra ett socialt bokslut för 1990-talet trodde jag var att man skulle försöka få en säker bild av de brister som finns i välfärden. Men efter Per Bills anförande förstår jag att det finns ytterligare ett motiv, nämligen att det behövs en reell kunskap hos några i den här församlingen om hur välfärden fungerar. Jag tyckte faktiskt att Per Bill sade att det fanns inkomsttagare som betalade mellan 60 och 70 % i skatt och är beroende av bidrag. Berätta mer om den personen.

Herr talman! Jag är medveten om att moderaterna kan räkna skatteskalor på de mest häpnadsväckande sätt. Men jag trodde att det handlade om den inkomstskatt som vi normalt betalar. Även om man räknar som Per Bill gjorde gällde det bara det ena påståendet. Det andra gällde att dessa inkomsttagare var beroende av bidrag. Vilka bidrag tänker Per Bill på?

Herr talman! Per Bill och moderaterna säger ständigt att vi skall ha en välfärd. Samtidigt skall skatterna sänkas. Men de talar aldrig om hur man skall finansiera välfärden. Bo Lundgren sade att den självfallet skall finansieras gemensamt. Men hur skall vi gemensamt finansiera välfärden om det inte skall ske via skatter? Hur tänker moderaterna finansiera sin välfärd?

Herr talman! Jag heter Sonja Fransson. Har man tänkt finansiera på samma sätt här i Stockholm? Man begär ju extra statspengar till projekt för att klara av gränserna i vården. Är det genom speciella projekt som man skall klara av det här? Hur skall man klara av det? I dag säger man ju egentligen både från kommuner, även moderatledda kommuner, och landsting att man inte kan ställa upp på en så stor skattesänkning som moderaterna vill ha. Man säger att man aldrig kommer att klara av det i kommunerna eller i landstingen.

Herr talman! Vi har många gånger sagt, inte minst från den här talarstolen, att Vänsterpartiet försvarar och vill utveckla arbetarrörelsens idé om en gemensam, solidarisk och demokratisk välfärd som är finansierad genom progressiv beskattning av individer och företag. Sammanfattningsvis skulle välfärd kunna definieras som levnadsnivå, livskvalitet och demokrati. Välfärden skall svara för en rättvis fördelning av inkomster och levnadsbetingelser mellan olika grupper av yrkesverksamma och mellan dem som har lönearbete och dem som saknar det. Den har ett särskilt ansvar för barnen, ungdomarna, de gamla, de sjuka och de arbetslösa. Grundidén är devisen: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. I alla utvecklade ekonomier växer tjänstesektorns andel av ekonomin. Vi vill ha en välfärd som utvecklas på demokratins villkor. Utvecklingen skall styras av människornas behov. Den skall inte styras av hur tjock plånbok man råkar ha. Försvaret av den offentliga sektorn är en av vår tids viktigaste klassoch jämställdhetsfrågor. Ytterst handlar det om kamp, om makten över hur samhällets resurser skall fördelas. Det handlar om vem eller vilka som bestämmer över hur mycket vi har att fördela och om på vilket sätt vi fördelar den gemensamma påsen. Vem har makten att bestämma över hur stor påsen med pengar för att finansiera välfärden skall vara? Vem sätter dagordningen? Hur mycket av den makten finns i Sveriges riksdag? De flesta erkänner att den parlamentariska demokratin har problem i den globaliserande kapitalismen. Valdeltagandet minskar och misstron mot oss politiker ökar. De här problemen har med formerna för ägandet av och makten över kapitalet att göra. De är konsekvensen av de maktförhållanden i samhället som gör att aktieindex på Stockholmsbörsen sextondubblats sedan 1980. Antalet aktieägare har under samma period också ökat kraftigt. I dag äger halva svenska folket aktier. Det är till största delen ett indirekt ägande. Aktieägandet är extremt snett fördelat. De Men det är inte bara de rika som har blivit rikare. De fattiga har också blivit fattigare. Som mest har nästan en tiondel av befolkningen varit beroende av socialbidrag. Det är den framväxande massarbetslösheten under 90-talet som är den främsta orsaken till den ökande fattigdomen. Arbetslösheten har mest försvagat dem som redan förut hade de lägsta inkomsterna. De ökade klyftorna gäller både klass och kön. Ensamföräldrar och pensionärer med låg eller ingen ATP tillhör de fattigaste. Nästan alla i dessa grupper är kvinnor. De ökade klyftorna gäller också de olika delarna av landet. I de rika villaförorterna runt storstäderna blir man ännu rikare. I avfolkningsbygderna och i några starkt segregerade hyreshusområden i städerna har fattigdomen växt. Och om vi för ett kort ögonblick lyfter blicken kan vi också konstatera att de kapitalistiska maktförhållandena avspeglas i att 40 000 barn svälter ihjäl varje dag trots livsmedelsöverskott. De 254 rikaste äger lika mycket som de 2 1⁄2 miljarder fattigaste. Herr talman! I den marxistiska traditionen har produktivkrafternas, dvs. teknologins och kunskapernas, förändringar en grundläggande betydelse för ägandet av produktionsmedlen - som i sin tur är avgörande för hur makten ser ut i samhället. Därför är en analys av produktivkrafternas utveckling och vad denna kan tänkas få för konsekvenser för makten i samhället av yttersta betydelse för människans möjlighet att genom demokratiska beslut påverka och förändra samhällets utveckling. Det handlar om hur vi demokratiserar den ekonomiska makten. Med detta vill jag ha sagt att en stor del av dagordningen sätts utanför vårt högsta beslutande politiska organ. Det betyder inte att vi i Sveriges riksdag saknar makt. Det handlar om att vi använder oss av det utrymme som ändå ges. Kärnan i den gemensamma välfärden är skola, vård, omsorg och hållbar utveckling. Vänsterpartiet vill satsa mer på kommunsektorn än vad som hittills skett. Kommunernas ekonomiska situation har under de senaste åren varit mycket belastad. Det finns behov av ökade resurser. Det har många som hållit anföranden här givit bevis på. Herr talman! Det kommunala skatteutjämningssystemet har också fått kommunalekonomiska konsekvenser. Här behövs mer pengar till kommuner och landsting för att skapa förutsättningar för en god välfärd inom alla regioner. Staten måste tillskjuta mer pengar för att motverka att Sverige kantrar över med en avfolkad landsbygd och överbefolkade storstadsregioner. Jag välkomnar regeringens initiativ att arbeta för en kompromiss vad gäller skatteutjämningsförslaget som får en bred acceptans bland så många kommuner och landsting som möjligt. Det är också positivt att regeringen uppmärksammar de sju nordligaste länens framtid genom att föra konstruktiva samtal om åtgärder i andan att hela Sverige skall leva. Den statliga budgetsaneringen har försämrat kommunernas ekonomiska förutsättningar. Den negativa trenden har också förstärkts av budgettekniska innovationer i EU-andan, dels som ett led i att hålla kontroll på de offentliga utgifterna, dels för att ha ett, som regeringen uttryckt det, handlingsutrymme inför ett eventuellt beslut att ingå i EU:s valutaunion. Handlingsfriheten har utmynnat i att regeringen fört en ekonomisk politik som klarar kvalifikationerna, dvs. konvergensvillkoren för att vara med i EMU. Den går främst ut på att uppnå prisstabilitet. Att motverka inflation går före att få ned arbetslösheten. Frågan är om det någonsin är möjligt att med denna politik uppnå sysselsättningsmålet att 80 % av den arbetsföra befolkningen skall ha ett arbete år 2004. Därmed också sagt att vi är mycket kritiska till den ekonomiska politik som följer av EMU anpassningen. Budgettekniken har bl.a. resulterat i system med utgiftstak och balanskrav på kommunerna. Jag instämmer i Gudrun Schymans efterlysning av en seriös debatt om konsekvenserna av dessa utgiftstak som lagts fast på varje utgiftsområde. Det kan bli absurda konsekvenser. Och det finns utrymme genom att man kan ta till vara delar av budgetöverskottet på ett ansvarsfullt sätt och använda detta till att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen. I det sammanhanget är en väl fungerande kommunsektor ett bra verktyg. Skola, äldre och barnomsorg samt miljöomställning skapar förutsättningar för människor att arbeta.

Herr talman! Om man lyssnade noga på mitt anförande kunde man höra att min kritik handlade om att den ekonomiska makten är så väldigt snett fördelad. Det handlar om vem som lägger dagordningen när det gäller arbetstillfällen och när det gäller välfärden. Är det vi här i riksdagen, eller är det dessa s.k. fria marknadskrafter som gör det? Jag tror att det finns möjligheter att skapa mer demokrati även på ekonomins område.

Herr talman! Det handlar om den ekonomiska makten. Jag tycker att det finns anledning att göra en hel del saker när det gäller t.ex. fonder, typ löntagarfonder, där man som delaktig i ett ägandeskap också kan bestämma hur investeringarna skall se ut. Man kan investera så att det blir fler jobb och så att man tar miljöhänsyn i stället för att enbart investera för att få högsta möjliga vinst. Som tur är skiljer sig synen på de här sakerna mellan Moderaterna och Vänsterpartiet.
Herr talman! Jag tycker att Siv Holma i sin samhällsanalys låter som en riktig gammaldags marxistisk kommunist av en sort som jag faktiskt inte trodde existerade längre. Vänstern förefaller ju ganska sofistikerad i många sammanhang. Min enkla fråga till Siv Holma är därför: Vad är det för land eller samhälle med kommunistiskt styre som står modell för Siv Holma i hennes samhällsanalys där hon talar om bättre fördelning av den ekonomiska makten? Vad är det vi skall titta på?
Herr talman! Jag hade förväntat ungefär de här tongångarna just från Folkpartiet. Jag beskrev det sätt som Marx står för när det gäller att analysera samhället. Det är faktiskt ganska vedertaget även i ett sådant land som Sverige. Jag kommer inte att kunna svara på den fråga som Folkpartiet ställer till mig om vilket land det är frågan om. Jag beskriver en vetenskaplig samhällsanalys. Jag tror t.o.m. att det finns folkpartister som använder sig av den.
Herr talman! I så fall tillhör inte jag dem. Den marxistiska vetenskapliga analysen har, vad jag förstått, aldrig riktigt fungerat i praktiken. Jag hänvisar hellre Siv Holma till den liberala vetenskapliga analysen. Den ekonomin är betydligt bättre.
Herr talman! Man får göra skillnad på ideologi och vetenskap. Om man har en vetenskaplig analys är det alltså en metod som man använder för att förklara hur samhället fungerar. Ideologi handlar om vilka åsikter man har och hur man vill att ett samhälle skall vara. Gör den skillnaden! Det vore bra för den fortsatta diskussionen.

Herr talman! Sannerligen - det är nya tider! För något årtionde sedan, när Kristdemokraterna försökte visa på att rätts och välfärdssamhällets överlevnad hängde på att frågorna om etik och moral hölls levande i den politiska debatten, kunde man höra luddiga fnysningar från såväl andra partier som från kulturetablissemanget och medierna. Inte minst ljudliga var fnysningarna från vänsterkanten. I dag fnyser knappt någon. Alla inser att inte bara vår välfärd och vår ekonomi utan också själva demokratin är i fara om vi inte lyckas forma en hållbar gemensam värdegrund för samhällsbygget, dvs. hur vi skall leva med varandra. En hållbar etik är faktiskt också en förutsättning för en uthållig ekologi. I dag är alla politiska partier överens om att vi måste våga diskutera etik och värderingar. Vi behöver en hållbar värdegrund inte bara i skolan utan i hela vårt samhälle. I dag kan man t.o.m. få höra från yttersta vänsterkanten att det man har gemensamt med Kristdemokraterna är viljan att föra upp frågorna om etik, moral och värderingar på den politiska agendan. I dag förstår alltfler att det var alldeles för många barn som slängdes ut med badvattnet i liberaliseringsvågens och den ogenomtänkta förändringens yra. Just ingen undgår oron för vad som nu sker. Tillåt mig först säga att allt inte är uselt och dåligt i vårt samhälle i dag. Det finns mycket som fungerar bra och som vi med all rätt har anledning att glädjas över. Men vi får inte heller blunda för det som är mindre bra. Det blir alltfler äldre i vårt samhälle, men tyvärr blir de äldre också allt ensammare. Ingen har riktigt tid med dem. Alltfler gamla och sjuka får inte den hjälp i form av vård och omsorg som de så väl behöver. De orkar inte göra sig hörda själva. De har inte längre förmågan att organisera sig som vi gör när vi upplever att någonting inte är bra. Det är få som vill föra deras talan. Någon gång reagerar någon anställd när situationen blivit ohållbar och arbetsbördan övermäktig. Under valrörelsen mötte jag en rullstolsburen äldre dam på ett äldreboende. Hon hade en önskan. Det var att få komma ut på en promenad åtminstone en gång per vecka och höra fågelsången och se höstlöven falla. Vi tycker alla att det inte är något orimligt krav, men det är svårt att genomföra på grund av personalsituationen på just det äldreboendet. Situationen i skolan är inte vad den borde vara. Kvällspressen basunerar ut om våldsbrott och övergrepp på våra gator och torg snart sagt varje dag. Det är inte att undra på att många frågar sig: Var det hit vi ville med vårt samhälle? Herr talman! Det är bra att stanna upp och få insikt, men det räcker inte. Nu måste vi gå vidare. Vi kristdemokrater fortsätter därför lika envist som förut att ställa frågan: Vilken etisk grund, vilken moral och vilka värderingar skall vi bygga på? Är det på klasskampen med dess behov av hatobjekt, i form av t.ex. företagare som benämns kapitalister, att föra över skulden på? Tror någon att det går att skapa ett medmänskligt samhälle med en politik som i sig förutsätter att en grupp människor hittar en annan grupp att hacka på och beskylla för allt ont? Vi kristdemokrater tror inte det. Vi tror att den gamla regeln som brukar kallas den gyllne, dvs. behandla andra som du själv vill bli behandlad, fortfarande är användbar. Vi tror att det är dags att gå ut och söka rätt på det "barn" som slängdes ut i kylan tillsammans med det berömda badvattnet när vårt land försökte göra sig av med sin kristna kulturgrund. Vi behöver faktiskt inte försöka hitta på någon ny, konstgjord etik av syntetmaterial, för vi vet att det där utslängda barnet fortfarande lever. Det har nämligen drygt tusenåriga anor i vårt land, så det dör inte så lätt. Och faktiskt har många av våra nya landsmän med annan kulturbakgrund börjat försöka göra oss svenskar uppmärksamma på att vi behöver hitta tillbaka till dessa våra etiska rötter för att kunna möta andra med förståelse och respekt. Herr talman! Vad är det då som gör en politik som bygger på kristen etik annorlunda än den som byggs på en eller annan ekonomisk teori? Ja, naturligtvis det att den kristna etiken ger oss människor ett värde just därför att vi är människor, oberoende av vår styrka eller svaghet, vår kapacitet eller våra positioner. Vi behöver inte hävda vårt värde på någon annan individs eller grupps bekostnad. Vi har rätt till vår värdighet därför att vi är de vi är. Vi må vara unga eller gamla, svaga eller starka, friska eller sjuka, så är vi lika värda. Vi har alla ett unikt värde. Däremot ses människan i alla ekonomiska teorier som någon typ av produktionsfaktor, dvs. producent och/eller konsument, och vårt värde bestäms av vad vi kan prestera i form av arbete eller åtminstone i form av köpkraft eller till vilken nytta vi eventuellt kan vara i övrigt. Undra på att vi får ett samhälle som slår ut alltfler och där många av oss dignar under kraven! Vi kristdemokrater kommer att fortsätta vår kamp för en människovärdig och människovänlig politik, byggd på den kristna etiken, vilket inte betyder att vi tvingar på andra våra åsikter men att vi bär varandras bördor. Det är den lilla människan och dennes vardag det handlar om. Det berör oss alla. När vi inser betydelsen av och erkänner respekten för människovärdet, då blir det angeläget att prioritera och satsa resurser på de mest behövande i vårt samhälle - de gamla och sjuka, de små barnen och skolan, för att nämna några exempel. Ett bra samhälle bli ännu bättre och rättvisare.
Herr talman! En kort fråga. Det låter så väldigt varmt när kristdemokrater talar om den samhällssyn man har. Men jag blir litet orolig när man hela tiden talar om att det är den kristna etiken som skall gälla. Det är den vi skall bygga vårt samhälle på. Nu sade Erling Wälivaara att man i och för sig kunde acceptera också andra trosinriktningar. Men är det inte så att det för kd handlar om att den kristna etiken har en självklart starkare ställning än alla andra etiska eller religiösa inriktningar i Sverige? Det gör mig orolig. Jag tror inte att man kommer att få ett särskilt konfliktfritt samhälle om man så hårt betonar att den kristna etiken skall ha en så självklar dominans.
Herr talman! Jag sade att den kristna etiken formuleras i den korta satsen: Allt vad du vill att människorna skall göra åt dig, gör det åt dem. Det innebär inte att vi förkastar en annan religions etik. Men vi pekar på att det finns en väl beprövad etik som rått i det här landet i tusentals år. Om fru Bargholtz kan komma med en annan etik vill jag gärna pröva den och se om den håller samma värde.
Herr talman! Det är kanske fel att tala om flera tusen år. Sverige kristnades ungefär år 800. Jag har alltså ingen självklar annan etik, eftersom jag själv är kristen. Men jag är rädd för att slå fast att det självklart bara är den kristna etiken som skall gälla. Den s.k. gyllene regeln, som ju alla kan ställa upp på, finns såvitt jag vet i många andra religioner också.
Herr talman! Det var därför jag sade att jag inte förkastar några andra religioner heller. Låt oss i alla fall våga inse att det är problem och bekymmer i samhället. Låt oss då bygga på den värdegrund som har rått i det här landet, nämligen den kristna etiken. Men kommer Helena Bargholtz med en annan etik som är lika hållbar vill jag stötta den.
Herr talman! Jag blir också starkt orolig när vi talar om att den enda och bästa etiken är den kristna etiken. Vi har olika etikvärden att bygga på. Den kristna är inte grunden historiskt sett, utan den omfattar en oerhört stor mångfald. För mig är solidaritet, jämlikhet och jämställdhet en värdegrund. Det tycker jag är viktigt. Det är också ett värde att man skall kunna göra rätt för sig, självklart. Däremot respekterar jag att människor har olika religioner. Därför är det viktigt att vi i skolan lär barnen grunder av olika religioner. Sedan väljer man var man själv vill höra hemma. Självklart handlar det i ett demokratiskt samhälle också om fördelning. För mig är det en viktig etik. Erling Wälivaara säger att vi skall satsa på de utsatta grupperna. Jag håller fullständigt med om det. Den etiken ställer jag också upp på. Det handlar om solidaritet. Därför har vi satsat extra pengar på kommunerna för just de utsatta grupperna, funktionshindrade, äldre och sjuka. Men där vill inte kd ställa upp.
Herr talman! Nej, Sonja Fransson, vi vill inte ställa upp på ert förslag därför att vi föreslår 1,8 miljarder mer än regeringen till kommunerna. Det är därför vi inte vill ställa upp på ert förslag. Solidaritet är väldigt bra. Jag förkastar inte den. Men när vi inte kan definiera någon annan etik i dag måste vi ta den som vi levt efter och där vi sett att samhället fungerat i samförstånd och i respekt för varandra.
Herr talman! Ett samhälle med respekt för varandra tror jag att vi alla kan ställa upp på men inte att vi försöker föra över den kristna tron på andra människor. Vi har sett tillräckligt mycket av förtryck i världen när religionen trycker ned andra människor. Låt oss i skolan, där ni kämpat för att få med den kristna etiska grunden, stå för att vi har olika religioner i vårt samhälle och att barnen skall lära sig respektera att det finns olika religioner. Att vi står för solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och att vi skall bete oss schyst och värdigt mot varandra kan vi däremot alla ställa upp på.
Herr talman! Jag vet inte om Sonja Fransson lyssnade illa på mig. I slutändan av mitt anförande sade jag så här om vår politik: "byggd på den kristna etiken, vilket inte betyder att vi tvingar på andra våra åsikter men att vi bär varandras bördor". Det är inte fråga om att trycka ned. Det har gjorts mycket fel i kristendomens namn, och jag tar på det bestämdaste avstånd ifrån allt sådant. Det har skett i kristendomens och andra religioners namn. I alla fall tror jag att den här etiken är värd att bygga vidare på.

Herr talman! Med tanke på några moderata anföranden tidigare här vill jag inledningsvis säga att jag har några förhållningssätt i politiken som för mig är väldigt viktiga. Det är att respektera andra människors åsikter och andra människors politiska ambitioner. Den politiska debatten skall vidare vara frejdig, men man skall hålla sig till korrekta uppgifter. Detta är tydligen inte någonting som gäller för moderaterna Herr talman! Sverige är ett av de bästa länder att leva i, om vi ser till helheten. Låt mig börja med att slå fast detta. Det betyder för den skull inte att allt är bra. Det finns många brister i samhället, men dessa brister skall vi föra ett seriöst samtal och en seriös debatt om. Jag vill i mitt anförande anlägga två fokus på välfärdsfrågorna: Hur ser situationen ut i samhället för utsatta människor? Och vad kan vi göra för att påverka utvecklingen i positiv riktning? I Socialtjänstkommitténs betänkande På marginalen ges en mängd vittnesbörd om hur människor i utsatta situationer upplever samhället. Det är en läsning som stämmer till eftertanke och självkritik, oavsett om det är så att den hjälpsökande bygger sin upplevelse på överdrivna förväntningar av vad samhället kan göra eller om det är så att välfärdssystemen och myndigheterna faktiskt inte förmår att klara sina uppgifter. Jag är inte förvånad över den bild som ges, eftersom jag har träffat ganska många människor i utsatta situationer - senast för någon vecka sedan på Stadsmissionen här i Stockholm. Och vi har tidigare kunnat ta del av berättelser om hur människor med funktionshinder upplever sig kränkta och diskriminerade. Såväl Socialtjänstkommitténs skrift som Bengt Lindqvists utredningsarbete när det gäller funktionshindrades situation är uppfordrande till oss alla. Det är inga enkla lösningar med några miljoner hit eller dit, systemskifte, privatisering, välgörenhet eller individuella försäkringar som förändrar den bilden. Det är ett stort, svårt och tidskrävande arbete som behövs. Det är uppfordrande på oss alla, på oss som är politiskt förtroendevalda, på socialtjänsten, på sjukvården, på försäkringskassan, på arbetsförmedlingen, osv. Men framför allt är den uppfordrande på oss som medmänniskor och medborgare, för alla vi som har någon funktion i samhällsapparaten är också medmänniskor och medborgare. Vi är lägenhetsinnehavare eller villaägare, Vi är med i olika föreningar och sammanslutningar. Vi slår vakt om våra barns miljö och deras skolgång. Vi strävar efter att våra föräldrar skall ha en trygg och säker ålderdom. Ja, detta är bara ett axplock av omständigheter, faktorer, omsorger som styr vårt agerande och förhållningssätt - så länge det rör vår familj, våra nära, grannar och släkt osv. Men vad händer och hur agerar vi när det gäller de hemlösa, missbrukarna, psykiskt sjuka osv., de människor som behöver vårt stöd? Vad händer när någon stadsdelsnämnd vill bygga härbärgen för hemlösa eller när kommunen planerar ett nytt boende för psykiskt sjuka? Jo, protestlistor, arga insändare, massmedieuttalanden om "dessa idioter till beslutsfattare som inte begriper att det föreslagna läget är det mest olämpliga av alla tänkbara. Det blir ju min närmaste granne." Poängen med det jag har sagt hittills är att ett stort hinder för en drägligare tillvaro för utsatta människor är alla vi som i någon mening har vårt på det torra. Det som behövs är attitydförändringar, att återupprätta solidariteten, att respektera alla människors lika värde - inte enbart i högtidstalen utan också i handling. Herr talman! I På marginalen vittnas också om det förändrade arbetslivet och dess konsekvenser, en bild som vi också möter i många olika sammanhang. Det är svårare för många att få arbete, och får man som ung arbete så är det ofta vikariat, deltid, projekt. Inte sällan leder det till att man inte kvalificerar sig för sjukförsäkring, föräldraförsäkring, a-kassa, osv. Och därmed hamnar man i ett utanförstående när det gäller många av våra generella system för ekonomisk trygghet. Det finns naturligtvis inga enkla förändringar som löser allt detta. Trygghetssystemen handlar såväl om struktur och kvalifikationskrav som ersättningsnivåer. Och varje förbättring kostar stora belopp. Men min inställning till den förändring som nu blir allt tydligare på arbetsmarknaden är att kvalifikationskraven bör ändras så att man kan få en rimlig ekonomisk trygghet även om man inte har fått fast jobb. Dessutom behöver ersättningsnivåerna och taknivåerna diskuteras. Det är viktigt att stärka det generella inslaget i trygghetssystemen och bygga bort behoven av kompletteringsförsäkringar och behovsprövade insatser. Herr talman! Avslutningsvis och sammanfattningsvis: Vi behöver förändra samhällets och vårt eget sätt att förhålla oss till varandra och andra. Vi behöver förändra attityder och bemötande. Solidariteten med utsatta människor måste återupprättas. Vi måste också se över våra trygghetssystem, stärka dem och göra dem mer generella, så att de också fungerar under 2000-talets förutsättningar.

Herr talman! Man kan naturligtvis närma sig den här frågeställningen utifrån många utgångspunkter. Men om man skall värdera välfärden i ett samhälle måste man se till helheten och se till hur många som faktiskt omfattas av välfärden. I det perspektivet vill jag påstå att det nog inte är något annat land som kan säga att man är bättre rustad. Det finns länder som är jämbördiga, men vi skall också komma ihåg att med statistik kan man bevisa ganska mycket. Vi skall också klara ut - vilket också Per Bill tidigare var inne på - att det är få länder som betalar så pass mycket för olika tjänster över skattsedeln som vi gör i Sverige. Räknar man på det sättet får man en annan tabell.

Herr talman! Till att börja med vill jag säga att det är en förskräcklig tur att vi inte har samma tillväxttakt som vi hade på den moderata regeringens tid. I så fall hade vi med Per Bills terminologi rasat utför ännu snabbare. Det största raset skedde alltså i början av Låt mig ta upp en annan sak. Moderaterna har i den här debatten berömt sig av hur duktiga de är att trygga välfärden. De har också kritiserat socialdemokraterna när det gäller handikappolitiken. Då är det väldigt intressant och skrämmande att se vad som nu händer när ni regerar i Stockholm. Där skär ni ned för de handikappade, för de utslagna, för missbrukarna, för ungdomarna, för de arbetslösa. I stället delar ni ut 40 öre i skattesänkning. Merparten av dessa skattesänkningar tillfaller ju de välbeställda.

Herr talman! Svensk välfärdsdebatt präglas alltför mycket av politikens fixering vid de egenkonstruerade systemen och det politiska spelet kring dessa system. Välfärdspolitikens medel i stället för välfärdspolitikens mål står i centrum för den politiska konflikten. Människors situation glöms alltför ofta bort. Svensk välfärdsdebatt förs i ett uppifrån-och-nedperspektiv. Tekniska lösningar, miljarder och system är utgångspunkten. Människor ses som svaga. Politiker ses som starka, allvetande och korrigerande. Valrörelsen kom att präglas av valmantrat vård, skola och omsorg. Det är beklagligt och betecknande för svensk välfärdsdebatt att debatten fördes om just system på en metanivå i samhället och inte om dem som systemen är till för att hjälpa, dvs. patienter, elever och pensionärer. Men det intressanta är inte att värna system, utan människorna som är beroende av systemen. Därför borde perspektivet i välfärdsdebatten vara precis det omvända, ett underifrån-och-uppperspektiv. I ett sådant perspektiv står vi politiker sida vid sida med människor och blickar upp mot välfärdsstatens system och den stora politik som inte längre förmår att leverera vad den lovar. Här finns en grundläggande systemkritik och en fokusering vid människors situation. Den centrala ideologiska värderingen i välfärdspolitiken borde vara varje människas rätt till respekt för sin person, sitt sätt att vara och sina val. I detta ligger ett lika starkt som tydligt humanitärt uppdrag. Frågor som mobbning, segregation, utanförstående, människors lika värde och personliga välfärd blir centrala välfärdsfrågor. Ord som värdighet, rättfärdighet och respekt blir nyckelord. Målet för välfärdspolitiken bör stå i centrum, inte medlen och systemen i sig utan de resultat som de ger. Herr talman! Välfärdsstaten Sverige har egentligen aldrig sett ut som den gör i dag. Utseendet och omfattningen har varit föränderliga men växande i omfattning. Trots detta skyr många svenskar, framför allt svenska politiker, förnyelser. Trots detta ses välfärdsstaten som något av en konstant. Varje förslag till förändring väcker ramaskri. Det fanns från början inget mål för välfärdsstatens utveckling. Varje politisk generation byggde på med nya stenar på de äldres murar, med ökade kostnader som följd. En konsekvens av detta är att det ju inte har funnits någon slutpunkt eller gräns för statens expansion. Det har inte funnits något svar på frågan hur stor del av människors välfärd som staten egentligen skall hantera. Jag tycker att det är förvånande när man blickar bakåt att välfärdsstatens uppbyggnad föregåtts av så lite inriktningsdiskussion. Rimligen hade löpande utvärderingar av hur väl välfärdsstatens system klarade sin uppgift varit påkallade gång på gång, inte minst i samband med att ambitionsnivån för välfärdsstaten successivt höjdes, men det har inte gjorts. Ett vet vi, att trots höga politiska ambitioner för välfärdsstaten och trots högljudd retorik och högljudda vallöften har inte de sociala problemen försvunnit i Sverige. I stället har en halv befolkning förvandlats till bidragstagare. Människor skattas till bidragsberoende, som Per Bill var inne på tidigare, och de hindras att bygga en egen trygghet. Vart fjärde barn bor i familjer som lever under socialbidragsnormen. Ställ detta i relation till ett land som är rikare nu än tidigare men med fler människor med problem. Kritiken mot dagens välfärdsstat bottnar inte bara i att den är kostsam utan framför allt i att många människor faktiskt far illa i detta så egenhyllade system. Någonstans i utvecklingen gick det fel. Politiken och välfärdsstaten tappade fokuseringen på att verkligen klara av att hjälpa dem som hjälpen behöver. Ta från alla, oavsett om de har råd, och ge till alla, oavsett om de har behov, har något hårdraget blivit devisen. Också betoningen av människors eget ansvar för sig själva, sin familj och för varandra har alltmer försvunnit. Välfärdsstaten har dessutom konstruerats så att den fungerar i goda tider, men riskerar att fallera i dåliga när behoven är som störst. Vi har återigen hårdraget haft ett pensionssystem som fungerat utan pensionärer, en a-kassa som fungerat utan arbetslösa och en sjukvård som fungerat utmärkt utan sjuka. Det är ett välfärdsstatens och politikens moraliska svek vi sett. Socialdemokraterna har lovat att staten skall ge människor välfärd, bara alla accepterar höga skatter. Men när hjälpen som mest behövs och när skatterna dessutom är som högst i världen, riskerar systemen att fallera. Det säger sig självt att detta i grunden måste förändras. Den svenska modellen måste förändras, inte främst av ideologiska skäl utan därför att den faktiskt inte klarar sitt uppdrag. Herr talman! Sveriges problem beror till stor del på att politiken varit så enögt materialistisk. Det har resulterat i att Sverige står dåligt rustat för kunskapssamhället. I dagens samhälle och i framtiden mäts inte mänskliga resurser i kronor och ören utan i kunskap, engagemang, idérikedom och ansvarstagande - ett mjukt kapital. Vi är på väg att få en allt tydligare indelning av människor efter kunskap. Den nya uppdelningen är hårdare än den gamla, därför att antingen har man tillräcklig kunskap för ett arbete eller så har man det inte. Det gör att dagens välfärdssystem riskerar att bli alltmer irrelevanta. De är materiellt inriktade system för politikens omfördelning av pengar. Problemet nu är att vi är på väg att få en permanent underklass, där klassen inte baseras på pengar primärt utan på kunskapsnivån. Detta problem saknar välfärdssystemen och välfärdsstaten en lösning på. Mänskliga resurser i form av kunskap och attityd går inte att politiskt överföra från en person till en annan. Att tillägna sig kunskap kräver egen vilja att lära och att utveckla sig, engagemang och nyfikenhet. Här syns den svenska modellens systemfel. Den biter inte på det nya Sveriges problem. Måhända fungerade den bättre i industrisamhället, men den fungerar inte i kunskapssamhället. Trots detta fortsätter många politiker med retoriken om hur det tidiga industrisamhällets ekonomiska transfereringslösningar skall lösa det nya Kunskapssveriges problem. Det finns en betydande risk för ofrivillig och permanent segregation som utgår från skillnader i kunnande och kompetens snarare än från ekonomiska resurser. Ekonomiskt utanförståendeskap blir snarare utfallet av kunskapsskillnaden. Grunden för välfärdspolitiken är, och måste vara, att alla har rätt till en skälig levnadsnivå. Men ambitionen måste vara större än så. En välfärdspolitik värd namnet måste kunna bidra till att lyfta människor och framför allt möjliggöra för och stimulera människor att växa. Det är därför den svenska modellen behöver en förändring.

Herr talman! Till att börja med vill jag säga att Sten Tolgfors kanske inte har lyssnat på vare sig det som jag, socialministern eller andra socialdemokrater som har uppträtt här i kammaren hade att säga när det gäller vårt förhållningssätt till behovet av att utveckla välfärdssamhället. Vi har en väldigt stor öppenhet för att klara de förändringar som blir nödvändiga i ett annat samhälle än det industrisamhälle som Sten Tolgfors talade om. Men det finns vissa grundläggande absoluta förutsättningar som vi inte kommer att ge efter för, och det är just detta att välfärdssystemen skall vara generella. De skall omfatta alla. Det är ju det som håller ihop ett samhälle. Vad jag har förstått genom åren är att det som moderaterna kanske tycker mest illa om i Sverige är att vi har ett generellt system som håller ihop samhället och som gör att vi inte skiktar människor.
Herr talman! Det är ju ett historiskt misslyckande att efter 50-60 år av fördelningspolitik behöva konstatera att politiken inte lyckats. Trots fördelningspolitiken har många människor det svårt. Trots fördelningspolitiken kläms barnfamiljerna. Trots fördelningspolitiken växer många barn upp i hushåll som har en standard under socialbidragsnormen. Tala om fiaskobetonad inriktning på politiken! Skall man sprida resurserna till alla, oavsett om de behöver hjälp eller inte, måste man också ta från alla, oavsett om de har råd eller inte. Jag vill snarare ha en tydligare och klarare fördelningspolitik som hjälper dem som verkligen hjälpen behöver. Då kan man sänka skatterna och dessutom klara uppdraget bra mycket bättre. Det borde rimligen vara en mer humanitär inställning än Hans Karlssons, att sprida agnarna för vinden.
Herr talman! Det blir ännu tydligare nu, Sten Tolgfors, var skiljelinjen går mellan socialdemokrater och moderater. För oss är den generella välfärdsmodellen grunden för det samhällsbygge som vi står för och för det samhällsbygge vi vill fortsätta med in i nästa sekel. Detta har moderaterna mycket svårt att acceptera. Möjligtvis kan det bero på att man därmed också ser sig ha små möjligheter att vinna majoriteter för sin politik. Den nakna sanningen om moderat politik framgår av det som nu händer i Stockholm, där moderaterna har tagit över. Där sänker man personalbemanningen i äldreomsorgen, trots Socialstyrelsens kritik. Där minskar man på resurserna till missbrukarvård, trots kritik från olika håll i samhället. Där lägger man ned parklekar, där tar man bort arbetsmarknadsinsatser för ungdomarna. Ursäkta, herr talman, men uppräkningen kunde göras mycket längre.
Herr talman! Jag föreslår att Hans Karlsson ringer Carl Cederskiöld och resonerar om lokalpolitiken i Stockholm. När han ändå har telefonluren i handen kanske han kan ringa till sin socialdemokratiska kollega i Solna, som höjde skatten med 1:45 kr och fick årtiondets värsta äldrevårdsskandal på halsen. Det är inte detta det handlar om. Jag tror snarare att legitimiteten i välfärdspolitiken försvinner just därför att människor ser att socialstaten inte längre klarar att hjälpa dem som hjälpen mest behöver. Jag tycker i och för sig att det var ett sunt uppvaknande av Hans Karlsson att tidigare plötsligt tala om att det behövs medmänsklighet, ett eget ansvar och individuella insatser för att komplettera välfärden. Detta tror jag att vi skulle behöva ha en egen debatt om i riksdagen, för det är oerhört viktigt. Det finns grupper som staten aldrig ens kan hjälpa. Tortyrskadade flyktingar, uteliggare som kanske har en misstro till eller rädsla för myndigheter är några exempel. Där behövs verkligen de enskilda alternativen.

Herr talman! Efter att ha lyssnat på diskussionen här och efter 16 tidigare talare förstår man bredden av debatten och den här diskussionen. När man då tittar på talarlistan förstår vi att efter 45 eller 50 talare har vi en ännu större bredd när det gäller välfärdspolitiken. Min tanke var att diskutera kring opinionsbildningen, den diskussion och debatt ute i samhället som vi är ansvariga för i egenskap av politiker. Under förmiddagens partiledardebatt markerades flera delar av det vi i dagligt tal kallar för välfärdsområdet. Statsministern klargjorde regeringens och socialdemokratins syn på frågan. Detta synsätt är väl känt och bygger på erfarenhet av det samhällsklimat som svensk socialdemokrati under mycket lång tid kämpat för att komma bort ifrån. Statsministern benämnde det bl.a. Sot och Lortsverige. Vi är säkert många här som genom föräldrar, moroch farföräldrar har fått kunskap om hur Sverige gestaltade sig för 50 år sedan. Just för 50 år sedan var den dag som Göran Persson föddes och i dag firar jubileum av. Göran Persson klargjorde också socialdemokratins ambitioner, men markerade även de problem som föreligger, inte minst utifrån den ekonomiska situation som landet befunnit sig i, vilken inneburit hårda ansträngningar i de generella välfärdssystemen. Regeringen markerar nu mycket starkt det arbete som skall läggas ned på att göra förbättringar på välfärdsområdet och inom fördelningspolitiken. Det känns bra och är riktigt inför framtiden. Herr talman! Min uppfattning är att varhelst man i dag befinner sig i Sverige finner man människor som på olika sätt och inom olika områden diskuterar svensk välfärdspolitik. Det kan vara äldre som diskuterar pensionsfrågor, ungdomar som pratar om bl.a. rättvisa i skolan och utbildningsfrågor. Det kan vara nyblivna föräldrar som ser på barnbidragens storlek och de möjligheter som detta ekonomiska tillskott ger. Det kan vara löntagare ute i arbetslivet som ser på situationen inom vård och omsorg, hur anhöriga behandlas eller borde behandlas. Alla har sina olika referensramar och bedömer situationen utifrån olika förutsättningar. Många upplever svensk välfärdspolitik som något mycket positivt, medan andra upplever den negativt. Det som ibland kan göra diskussionen om välfärdspolitiken en aning frustrerande är den via massmedierna oftast negativa bild som vidareförmedlas. Detta sätt att hantera bilder av välfärdspolitiken är destruktivt. Tyvärr tvingas vi konstatera att detta också inverkar menligt på ungdomars vilja att välja utbildning för att ta sig an exempelvis vård och omsorgsarbete, ett förhållande som är alarmerande när vi i dag kan se de personalbehov som kommer att föreligga. Trots detta vet vi att många människor känner stor tilltro till hela det spektrum av verksamheter som kan sägas rymmas inom det vi i dag kallar för den svenska välfärden. Det visar sig bl.a. i de attitydundersökningar som har gjorts på lokal, regional och central nivå, men också i människors beskrivningar av den egna situationen. De flesta svenskar tror på välfärdssamhället. Landstingsförbundet konstaterade under gårdagen med stöd av forskning att massmedierna i alltför stor utsträckning fastnar i de negativa signalerna och glömmer att ge uttryck för de många gånger positiva bilder som finns. Detta är som sagt destruktivt och knappast i linje med vad journalisterna egentligen vill ha fram med sin beskrivning av situationen. Det finns ibland skäl att fundera en gång extra när man lyssnar till diskussionen kring välfärdsfrågorna. Är situationen så alarmerande som det ibland ges uttryck för i massmedierna? Kan det enskilda ärendet lösas eller lever vi nu i folkhemmets förfall? Står välfärdsstaten inför den ofrånkomliga kollapsen? I en liten present från en organisation, Den nya välfärden, erhöll ledamöterna en julgåva i form av en cd-skiva med vacker musik. På dess baksida kunde läsas en textmassa som gjorde många med mig irriterade. Man skriver: "Omkring år 1970 nådde efterkrigstidens svenska samhällsbygge - Den Svenska Modellen - sitt högsta stadium. Sedan dess har det gått utför."

Efter att ha hört en del av dagens talare börjar jag dock ana vilka de är. Herr talman! Sverige är ett fint land att leva i. Alla vi medborgare har, inte minst som riksdagsledamöter, en skyldighet att slå vakt om det svenska samhällsbyggandet och bära det idéarv vi har vidare. Detta innebär inte att vi skall blunda för de brister som finns i välfärdssystemen. Alla skall ha rätt till ett bra och tryggt liv i Sverige. Men det kan knappast bli fallet om vi skall tillbaka till ett Sverige i 70 Av detta skäl och i tron att vår välfärdsmodell fortfarande har en bärighet borde det vara en självklarhet att bemöta de tankar om välfärdsstatens förfall som några få opinionsbildare inom området förfäktar. Låt mig avsluta med ett litet citat av en debattör på området, Gunvall Grip, som säger: "Välfärdens arbetare har genom årtiondena faktiskt uträttat en del gott. Vi har mer än tak över huvudet. Och vi håller sakta men säkert på att få bukt med de statsfinansiella bekymren. Allt i tiden är icke ur led. Allt är icke nedgång, kris och förfall. Jag menar bara att det vore klädsamt och en aning tilltalande med litet sans och måtta och proportioner i den inhemska samhällspolitiska debatten."

Herr talman! Jag hade hoppats att socialministern skulle ha möjlighet att vara kvar här. Jag kan förstå efter att ha försökt att sitta i min bänk hela dagen att ryggen kanske inte håller, eller möjligen finns det andra viktiga uppgifter som har pockat på hans uppmärksamhet. Jag skall ändå inleda med att kommentera lite grann vad Göte Wahlström avslutningsvis sade i sitt anförande nyss. Det är lite anmärkningsvärt att uppfatta debatten om välfärdens problem i Sverige som en massmediefunktion, dvs. som en funktion av ett fåtal företrädare för massmedierna. Jag tror inte att någon anser att det är en överraskning när Göte Wahlström påpekar att välfärdssystemet i dag ger oss större trygghet och välfärd än motsvarande system gjorde för 30-60 år sedan. Visst har välfärdssystemet utvecklats, liksom samhället i övrigt. Men självklart måste allt sättas in i sitt sammanhang. Det finns en relation till vad vi upplever i andra länder och andra system när vi jämför hur den svenska välfärdsmodellen fungerar. Jag skall komma in på frågan om svensk sjukvård och sjukvård i andra jämförbara länder något senare. Begreppet välfärd är ett mycket vitt begrepp, som omfattar allt från politiska frågeställningar - lokala, regionala, nationella och t.o.m. i viss mån internationella - till enskilda, privata förhållanden, t.ex. hur vi förhåller oss till varandra som medmänniskor. Självklart intar de offentliga välfärdssystemen en central plats i diskussionen om hur vi skall färdas väl genom livet. Låt mig dock börja med en allmän reflexion. Svensk välfärdsdebatt, som jag har upplevt den genom åren, koncentreras nästan helt på de offentliga systemens ansvar, inte bara för att skydda människor i svåra situationer och med särskilda behov eller för att ge ekonomiskt stöd, vård eller andra insatser i olika skeden av livet. Utrymmet - ekonomiskt, socialt eller på annat sätt - för medborgarna att själva skapa ett skydd för sådant som kan hända under ett liv har varit, och är, mycket begränsat för de allra flesta. Grundläggande för den svenska välfärdsdebatten, som jag ser det, är att den utgår från allmänna föreställningar om hur människor är och vilka behov människor har i olika situationer. Systemen utformas därför så att de ger små möjligheter för den enskilde att påverka sin egen situation. Det förhållandet att den offentligt drivna vården i allmänhet drivs som de facto monopol i mycket centraliserade former och stora enheter, skapar inte en känsla av deltagande och utrymme att påverka, varken för den enskilde medborgaren eller den anställde. Det gäller inte minst inom sjukvården. Allmänna föreställningar och förutfattade meningar gäller inte minst också frågan om lika villkor mellan män och kvinnor. Ibland upplever jag att de som mest talar om behovet av jämställdhet mellan män och kvinnor är de som har de mest förutfattade meningarna om hur män och kvinnor förenas eller skiljer sig åt. Gudrun Schyman försummade inte att i sitt inlägg i dag, när hon talade om det s.k. utgiftstaket, framföra en sådan aspekt på frågan. Hon beskrev en situation där kvinnan i en familj kom hem och meddelade att hon ville använda sin lönehöjning för att familjen skulle göra en gemensam semesterresa i slutet av året. Mannen skulle då, helt orimligt, hänvisa till familjens utgiftstak och säga nej till denna utsvävning. Min högst privata uppfattning och erfarenhet är att det normalt fungerar precis tvärtom. I många familjer är det i allmänhet kvinnan som motsätter sig extravaganser om familjens ekonomi är kärv och säger: "Borde vi inte betala av på huset eller sätta av pengarna för barnens utbildning." Själva poängen i Gudrun Schymans exempel är någonting helt annat. Med sitt exempel beskriver hon verkligheten som den faktiskt är i de flesta familjer, nämligen att man betraktar familjens ekonomi just som familjens gemensamma ekonomi. Den svenska offentliga välfärdsmodellen är nästan helt uppbyggd kring den enskilde som enhet, inte familjen eller den faktiska gemensamma ekonomiska enhet som man tillbringar sitt liv i, dvs. skattesystemet, med undantag för förmögenhetsskatten, pensionssystemet, trots viss justeringar, och socialförsäkringssystemet. Ett tydligt exempel på den uppfattningen är socialdemokraternas syn på och hantering av änkepensionerna. Regeringens motivering till drastiskt försämrade villkor för efterlevande makar var budgetmässiga. Budgetsaneringen krävde, enligt socialdemokraternas företrädare, att också de ekonomiska villkoren för efterlevande makar försämrades. Det var ett argument som det var svårt att ha några principiella invändningar mot i det statsfinansiella läge som Sverige befann sig i 1994-1995. Med den socialdemokratiska oppositionens motstånd mot snart sagt alla budgetbesparingar som presenterades under den borgerliga fyrpartiregeringen i minne, kunde man t.o.m. hävda att resonemanget innebar ett ekonomiskt uppvaknande från socialdemokraternas sida. Vi moderater motsatte oss denna försämring - inte av ekonomiska skäl, utan av principiella. De flesta familjer har byggt sin tillvaro på en gemensam ekonomi. Man har skaffat sig ett gemensamt boende. I många fall delar man på lånen för bostaden. Den gemensamma ekonomin har avgjort många andra delar av familjens gemensamma liv, kanske t.o.m. varit en faktor när man har bestämt sig för hur stor familj, hur många barn, det går att försörja på den gemensamma inkomsten. Efterlevandeskyddet var avsett, och borde också i framtiden syfta till, att garantera den efterlevande maken ett skydd mot orimliga försämringar av ekonomin vid makens bortgång. Nu ser jag i propositionsförteckningen för våren - och det var därför jag hade hoppats att socialministern skulle ha möjlighet att vara här - att man annonserar en proposition i frågan den 28 maj. Jag skulle ha velat fråga socialministern - möjligen kan någon annan företrädare för majoriteten ge ett svar - om det går att lämna någon information i frågan redan i dag. Samtidigt som de offentliga välfärdssystemen i huvudsak är uppbyggda med individen som huvudobjekt, utgår välfärdens praktiska hantering av människors problem och behov från mer generella mallar. Individens - de enskilda medborgarnas - möjligheter att själv utforma sitt liv och sin trygghet begränsas. Människors egna prioriteringar ges ett mycket litet utrymme. Jag skulle vilja avsluta med att kommentera den diskussion som var kring vårdgarantin. Vårdgarantin är inte, som socialministern ville göra gällande, löst uttalade politiska löften. Vårdgarantin innebär ett åtagande från landstinget att tillgodose patientens vårdbehov inom angiven tid. Garantin innebär samtidigt en rätt för patienterna att få vård av någon annan vårdgivare om inte landstinget kan tillgodose behovet. Detta alternativ för den enskilde patienten skapar ett tryck på den offentliga vårdgivaren, som skapar ökad produktivitet och ökat utbud av vård.

Fru talman! Jag förstår att Lars Elinderson inte hade replikrätt på mig utan tog i stället upp synpunkter på mitt anförande i hans anförande. Han hade synpunkter på min uppfattning om några få opinionsbildare. Min uppfattning är att det är förhållandevis få opinionsbildare som får utrymme att ha denna mycket negativa hållning till välfärdspolitiken i det svenska samhället, medan de personer som har en positiv inställning inte ges samma utrymme i den massmediala värld vi lever i. Jag förstår också att Lars Elindersons och moderaternas syn och min syn på välfärdspolitiken är helt olika. Från moderat sida ser man bara problemen i välfärdspolitiken. Jag ser en välfärdspolitik med vissa problem. Det är utifrån det perspektivet som vi socialdemokrater vill gå in och förändra, justera och göra en bra välfärdspolitik ännu bättre.
Fru talman! Jag förstår att man inte ser behovet av några förändringar inom välfärdspolitiken om man uppfattar kritiken mot de system vi har i dag som en massmediemyt. Jag kan mycket väl förstå detta. Jag kan bara konstatera att de 17 000 människor som i dag står i aktiv kö och väntar på vård förmodligen inte delar den uppfattningen.
Fru talman! Min erfarenhet av välfärdspolitik och det område som nu beskrevs är ganska bred. Som företrädare för vårdpersonal på det fackliga området under snart 20 år har jag nogsamt följt den här verksamheten och nogsamt diskuterat de här frågeställningarna. Därför är jag medveten om att vi har problem, men inte i den omfattning som Lars Elindersons parti vill framhäva och inte på det sätt som man framhärdar. Då blir det omöjligt att göra de justeringar som eventuellt kan behövas på kort sikt.
Fru talman! Jag noterar att massmediemyten tydligen inte är en massmediemyt när det gäller sjukvården, men när det gäller övriga delar av välfärdssystemet, enligt den beskrivning vi har fått här.
Fru talman! Jag vill först vända mig till Lars Elinderson, som tog upp det som Gudrun Schyman i sitt anförande tidigare i dag sade om jämställdheten. Det var inte så att poängen i hennes exempel var om det var mannen eller kvinnan som hade kommit hem med de extra pengarna, utan det handlade om att åskådliggöra vad utgiftstak kan leda till vid olika tillfällen när det är fråga om någon typ av expansion. Hon gav också andra exempel. Det kunde lika gärna ha varit mannen som kommit hem med en löneökning och kvinnan som haft synpunkter på detta, som Lars Elinderson mycket riktigt sade i sitt anförande. Lars Elinderson sade också någonting annat som jag skulle vilja knyta an till, nämligen att människor har begränsade möjligheter att skapa skydd för olika händelser, om jag uppfattade det rätt. Jag tänkte då genast på den ökade flora av privata försäkringar som vi har sett de senaste åren. Många människor, framför allt de som har råd och som har plånbok till det, har också i dag möjlighet att teckna egna sjukförsäkringar eller andra typer av försäkringar, just som ett komplement till de allmänna försäkringar som vi har inom våra socialpolitiska system. Det leder mig in på att prata om vissa delar i våra socialpolitiska system, som genom neddragningar och annat de senaste åren har lett till nedskärningar och till att vissa människor har kompletterat med egna försäkringar. Jag ser våra system som indelade i fyra delar. Det handlar om kärnverksamheterna ute i kommunerna och landstingen. Det handlar om socialförsäkringarna, som till viss del har urgröpts de senaste åren plus att vi har fått en extra karensdag. Det handlar om de generella stöden, som barnbidrag, folkpension och annan pension. Barnbidraget har trots allt höjts något nu. Det handlar också om de behovsprövade bidragen. Många talare har i dag uppehållit sig just vid de behovsprövade bidragen, där socialbidragen är en stor del och under senare år har blivit en allt större del. Det stora problemet är att detta har blivit en källa till försörjning för många människor. Man har frångått det ursprungliga syftet att vara stöd och hjälp vid tillfälliga ekonomiska problem. Det här är någonting som är mycket viktigt för oss politiker att ta fasta på, att en typ av bidrag ändrar karaktär. Jag tror att många av oss är överens, i och för sig från olika utgångspunkter, om att det är dags att se över de här systemen, just därför att många människor inte platsar och just därför att systemen inte fyller de syften som det en gång var meningen att de skulle göra. Jag satte upp mig på talarlistan därför att jag ville prata om vården och utvecklingen och om landstingens situation. Göte Wahlström frågade förut om det verkligen är så alarmerande ute i landet som vi kan läsa om i tidningarna. Man kan i och för sig diskutera hur medierna framställer situationen inom t.ex. vården, men det är också vår skyldighet som politiker att ta fasta på det som händer. Jag kan t.ex. se i mitt eget hemlän hur vi den senaste månaden har översköljts med tidningsartiklar om att vårdpersonalen vittnar om att smärtgränsen nu är nådd. Man pratar om överbeläggningar. Man har svårt att ha någon planerad vård, just därför att de flesta platser tas upp av akutvård. Det blir alltså rena akutvårdsplatserna. Det gör att väldigt mycket i verksamheten har stoppats upp. Man pratar också mycket om hur svårt det är att rekrytera personal och hur svårt det kommer att bli att motivera ungdomar att gå just de utbildningar som krävs för att i framtiden komma in i vården. Det är väldigt tråkigt. Jag skulle vilja säga, som Gudrun Schyman också sade i sitt anförande, att man skall inte bara se det från den negativa sidan utan också se möjligheterna i detta. Här finns faktiskt en arbetsmarknad. Här behövs ju folk. Det är också viktigt att anlägga den synen. Här behövs också mycket forskning och utveckling, och det genererar naturligtvis i förlängningen arbete, välstånd och en bättre ekonomi. Det är oerhört viktigt. Landstingsförbundet kom med en rapport alldeles före nyårshelgen, och där ser man i siffermaterialet att landstingen jämfört med kommunerna har tvingats till större nedskärningar. Det kan också ha sin förklaring i att många landsting expanderade oerhört mycket och anställde oerhört mycket personal på 80-talet. Man har tvingats göra någonting åt det. Landstingsförbundet skriver också att 1994 på något sätt blev ett trendbrott, därför att det då gjordes sådana hårda strukturomvandlingar att man befarar att kvaliteten inom vården efter det året har blivit sämre. Det är också viktigt att ta fasta på det. Man skriver vidare att det föreligger ett stort rekryteringsbehov och att landstingen behöver minska kostnaderna ytterligare för att nå de balanskrav som vi härifrån riksdagen har ålagt landstingen. Jag tror att det är viktigt att i de här sammanhangen ifrågasätta om det är så rätt och riktigt att ålägga landstingen och kommunerna de här balanskraven, när vi vet att det i många fall leder till att landstingen får göra ytterligare nedskärningar. Vi skall veta att det i dag finns ett landsting i Sverige som för år 1999 budgeterar ett överskott. Alla andra landsting budgeterar underskott. Det är väldigt viktigt.

Fru talman! Jag förstod mycket väl poängen i Gudrun Schymans anförande. Det jag ville påpeka var att vi i högre grad än tidigare bör betrakta den enskilda familjen, inte individen, som det ekonomiska objekt som kan vara föremål för stöd i olika sammanhang. Faktum är att verkligheten ger ett utgiftstak för de allra flesta familjer. Även om man får en tillfällig inkomstökning innebär det för de flesta möjligen att skuldbördan bara skulle kunna begränsas något. Det är ett faktum. Det som gäller för staten, landstingen och kommunerna gäller också för den enskilda familjen.
Fru talman! Visst är det så. Att verkligheten sätter ett utgiftstak för enskilda människor är jag fullständigt övertygad om. Det tror jag framgick av mitt anförande. Jag pratade om ökade socialbidragskostnader och om hur dessa kostnader permanentas nuförtiden. Jag tror att Lars Elindersson och jag ändå är överens om att det Gudrun Schyman gjorde var att åskådliggöra vad utgiftstaken kan göra för att bromsa en form av utveckling och expansion på ett negativt sätt.
Fru talman! Jag tyckte att det fanns många intressanta saker i Marie Engströms inlägg som lyftes fram. Det är också viktigt att påpeka just vad det gäller den massmediala bilden, där de goda exemplen ofta inte kommer fram. Det är kanske inte heller massmediernas uppgift. Det är lättare att saluföra de problem som finns i vårt Välfärdssverige. Det är viktigt att lyfta fram dem. Vi talade om lex Sarah inom äldreomsorgen och om det som jag tycker mycket kloka beslut som riksdagen fattade i juni månad förra året. Det handlar om nationell handlingsplan för äldreomsorgen. Den skall omförvandlas där människorna bor - inom kommunerna. Det är otroligt viktigt. Samma sak gäller för det arbete Marie Engström tar upp när det gäller svårigheterna att rekrytera personal. Det pågår just nu ett kommittéarbete - ett rejält arbete för att försöka lösa dessa frågor. De är otroligt viktiga. Sverige har redan i dag världens äldsta befolkning. Det har inte fötts så lite barn på 50 eller 100 år. Detta är de framtidsfrågor som man måste ta itu med.
Fru talman! Jag kan inte säga annat än att jag tycker att det är positivt att man jobbar med frågorna, som Ronny Olander säger. Jag tror ändå att vi är överens om problematiken när det gäller att få kvalificerad personal och att få våra ungdomar att vilja söka denna typ av utbildningar. Vi kan väl ändå vara överens om att det är ett problem i dag? De snabba neddragningarna och de snabba besparingarna - via förtidspensioneringar eller andra konstruktioner - har gjort att man ganska snabbt har fått ta in vikarier. Så har vikarierna tagit slut. Sedan visar det sig att det inte finns folk att tillgå. I det län jag tillhör - Värmland - har vi en arbetsmarknad på andra sidan Kölen. Det är Norge. Där har man sugit upp den kvalificerade personal som vi hade i Värmland och i andra delar av Västsverige.
Fru talman! Jag vill än en gång, Marie Engström, säga att jag ser fram emot det samarbete som Vänstern, Miljöpartiet och vi socialdemokrater har inlett. Vi vill ta itu med denna problematik rejält. Vi ser också till att det finns resurser. Bekymrad blir jag när moderaterna en efter en står upp här och berättar att de vill alla godas väl, men att de skall sänka skatterna något helt otroligt. De rycker väck skattebasen. De värsta säger att det gäller hälften. Det är ungefär det som Svenska Arbetsgivareföreningen pratar om. 345 miljarder skall tas väck ur transfereringssystemet. Dessutom skall man göra allt det andra. Jag tycker att det är viktigt att vi har problembilden klar för oss. Vi diskuterar problemen. När representanter från olika partier tar till orda måste de väga in helheten och se helhetslösningarna.
Fru talman! Jag och Ronny Olander ser på samma sätt på problemen när det gäller rekrytering av personal till vården, men också - det tror jag är väldigt viktigt - på moderaternas skattepolitik. Jag delar helt den uppfattning Ronny Olander uttryckte.

Fru talman! I Jerusalem finns det något som kallas för klagomuren. Ibland låter det som om denna talarstol var klagostolen. Jag hoppas att det inte skall vara så. Det kan finnas andra ämnen som vi skulle kunna prata om gemensamt framöver och som det fordras planering för. I tidigare inlägg hörde vi att det bara finns ett landsting som visar överskott. Jag råkar komma från Halland. Vi är kända för att ha ett ganska gott grepp om ekonomin, trots att det har varit borgare i ledningen i många år där - bl.a. Centern. Det är kanske inte bara en slump. Jag skulle vilja tala om något som inkluderas i välfärden. "Välfärd" är ett ord som omfattar ganska mycket. Jag har därför till fru talmans glädje begränsat mitt inlägg till att bara beröra en - men en viktig - del på området. Jag tänker på forskningen inom hälso och sjukvården. Forskning och utbildning av forskare är en förutsättning för utveckling och välfärd. I tider av begränsade ekonomiska resurser måste prioriteringar ofta göras, vilket medför att vissa områden får stå tillbaka. Så har även varit fallet i Sverige. Statens och landstingens minskade resurser har medfört att bl.a. den kliniska forskningen har fått stå tillbaka. Den kliniska forskningen är sjukdomsorienterad. Till de kliniska forskarna räknas inte bara läkare utan även tandläkare, sjuksköterskor och ett flertal yrkesgrupper som beteendevetare, biologer, farmaceuter, psykologer och sjukgymnaster. Medicinska forskningsrådet har i sin senaste rapport om den kliniska forskningens kris och pris pekat på tilltagande problem. Man nämner sjukvårdens hårdare ekonomiska styrning, försvagad forskningsmiljö på universitetssjukhusen, brister i förståelsen för den kliniska forskningens villkor och lägre status. I rapporten påtalas behovet av ökad samverkan mellan kliniska och prekliniska institutioner. Att forskning är av vikt för den svenska hälsooch sjukvården och dess framtid råder det knappast några delade meningar om. Forskning om och studier av medborgarnas hälsotillstånd ger indikationer om nuvarande och kommande behov. Från dessa studier vet vi om ökande förekomst av allergisk sjukdom och astma, sociala faktorers inverkan på hälsan, att arbetslösa klart upplever sig har sämre hälsa, sviktande sociala nätverk för kvinnor och ekonomiskt svaga grupper etc. Vi kan alltmer belägga kopplingen mellan människans kroppsliga och själsliga välmående som en förutsättning för god hälsa. Vi kristdemokrater anser att forskning och studier ger möjligheter att planera och arbeta mer långsiktigt, så att vi i förtid kan motarbeta, förhindra och bota ohälsa. De olika forskningsområdena griper in i varandra och ger oss en klarare bild av vad som är förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Därför är tvärvetenskaplig forskning och utbildning viktig att stödja. Sett mot bakgrund av en längre, och ibland även kortare, tidsrymd är investering i forskning på olika områden också en kvalitetsförbättrande besparing. Forskning genererar dessutom fler arbetstillfällen både direkt och indirekt. Jag känner en viss oro över de neddragningar av anslagen till den medicinska forskningen som har aviserats. Det räcker dock inte med att enbart konstatera fakta, utan dessa måste omsättas i praktiskt handlande. Det kan innebära resursplaneringar för kommande behov, uppföljningar och utvärderingar av insatser. Vi måste också ta till vara befintlig kompetens och sträva efter att öka den kvalitativa forskningsutbildningen. Tillräckliga resurser till universitetssjukhusen är viktigt. Sverige måste bättre utnyttja sin sjukvård i den alltmer internationella kliniska forskningen. Fru talman! I begreppen välfärd och välfärdssamhälle ingår som en grundförutsättning en välutvecklad hälso och sjukvård som är tillgänglig för alla, där respekten för individen och dennes behov ingår som en självklar del.

Fru talman! Sverige har en väl utbyggd välfärd. De flesta av oss har det bra. Problemet är att vår välfärd är orättvist fördelad och att vi inte tillräckligt tätat maskorna i vårt sociala skyddsnät. Vi ser det tydligt om vi går tillbaka i tiden och ser utvecklingen. Vi ser att de behovsprövade socialbidragen har ökat dramatiskt. Alkohol och narkotikamissbruket är mycket omfattande. Det kryper långt ned i åldrarna med kriminalitet, våld, utslagning och social misär som följd. Anmälda fall av barnmisshandel ökar kraftigt. Hemlösheten har ökat. Många är missbrukare, psykiskt sjuka eller har andra bekymmer. Vi möter dem på centralstationer och andra platser. De lever ett ovärdigt liv. Det finns växande vårdköer och problem med att ge gamla och sjuka närhet, omvårdnad och den tid som de själva och personalen anser skulle behövas. Centerpartiet vill medverka till ett samhälle med finmaskiga sociala nätverk och lokal samverkan för gemensamma angelägenheter: ett varmt samhälle i en gemenskap där alla behövs. Det skall vara ett samhälle som bygger på grundtrygghet där man inte behöver stå med mössan i hand. Centerpartiet vill begränsa behovsprövade bidrag. Vi måste bekämpa alkoholmissbruket och stoppa knarket, vilket vi inte gör med tillåtande attityder. Åtgärder mot barnmisshandel och för att komma till rätta med de hemlösas problem får inte stanna vid inventeringar och utredningar. Jag och Centerpartiet har stora förväntningar på de arbeten som nu startar kring dessa frågor. Centerpartiet ser det dessutom som mycket angeläget att man kan erbjuda behövande vård och omsorg av hög kvalitet där den enskilde bemöts med respekt och värdighet. Likaså skall människor med funktionshinder kunna verka i samhället utifrån sina förutsättningar som aktiva medborgare. En stark ekonomi är naturligtvis grunden för att välfärdssamhället skall fungera och för att resurserna till vården och omsorgen skall kunna förstärkas. En sund ekonomisk politik med budgetbalans och fortsatt låga räntor är en förutsättning för långsiktig välfärd. Centerpartiet har i hög utsträckning bidragit till att landsting och kommuner har erhållit ökade resurser för att utföra sina viktiga vård och omsorgsuppgifter. Men vi vet att många kommuner och landsting ändå har olika förutsättningar och stora ekonomiska problem när det gäller att klara sina åligganden. Härtill kommer de dramatiska befolkningsförändringar som sker i dag och som för avfolkningslänen innebär mindre skatteintäkter och begränsar underlaget till vård, omsorg och service. Sjukhusen i glesbygden tvingas minska sin kapacitet medan trycket i storstäderna ökar. För mitt hemlandsting, Dalarna, innebär en fortsatt minskande befolkning, enligt Landstingsförbundets prognoser, i kombination med det skatteutjämningsförslag som föreligger att landstinget år 2003 skulle få drygt 100 miljoner kronor mindre att röra sig med. Lägg därtill de underskott som redan finns i många landsting. Då blir situationen än allvarligare. Rättvisare statsbidrag till kommuner och landsting och Centerpartiets decentraliseringspolitik behövs mer än någonsin. Flyttlasspolitiken måste stoppas - även för vården och omsorgens skull. Fru talman! Ett decentraliserat samhälle som grundas på människors aktiva deltagande ger de bästa förutsättningarna när det gäller att utjämna skillnaderna i hälsa. Centerpartiet vill utveckla och stärka primärvårdens roll både i fråga om förebyggande insatser och längs vårdkedjan. Framtidens sjukvård skall präglas av småskalighet, kortare vårdtider och ökat inflytande för både patienter och personal. Vi vill bl.a. införa en ny vårdgaranti och dessutom en tillgänglighetsgaranti inom primärvården. Inom äldreomsorgen vill vi medverka till kvalitetsutveckling av verksamheten, en fungerande och väl utbyggd hemtjänst, valfrihet i boendet, rättvisa och rimliga taxor och avgifter. Läkarinsatserna inom äldreomsorgen behöver säkras, brukarmedverkan och anhörigstöd utvecklas. Vi vill införa hemservicecheckar för att tillgodose pensionärshushållens behov av vardaglig service. Och vi måste ta larmrapporterna om bristen på personal på största allvar. Patienten skall erbjudas valfrihet och mångfald. Olika vårdgivare och huvudmän kan med fördel anlitas för att man skall åstadkomma bästa möjliga kvalitet och kostnadseffektivitet. Det viktigaste är inte vem som utför vården utan att patienten får bästa tänkbara vård. Det grundläggande är att vården och omsorgen finansieras gemensamt och solidariskt via skatten. Moderata försäkringslösningar säger vi nej till. Vi måste söka nya vägar att öka medborgarnas eget engagemang. Vi skall uppmuntra människor som vill engagera sig. Det gäller i hög grad även entreprenörer inom vård och omsorgsområdet. Vi skall släppa fram alternativa driftsformer. Privata entreprenörer, ja t.o.m. kooperativ, har faktiskt länge uppfattats som både fel och fult bland många socialdemokrater. Socialminister Wallström gav, som jag uppfattade det, sken av att vara öppen för och positiv till nya organisatoriska lösningar. Den nuvarande socialministerns uttalanden kan snarast uppfattas som att man vill tillbakahålla alternativen. Socialministern däremellan hann knappast avge något sken alls. Delegationen för samverkan mellan offentlig och privat sjukvård lämnade för ett drygt år sedan sitt slutbetänkande, Klara spelregler, där det finns förslag på det här området. Jag skulle vilja fråga regeringspartiets företrädare vad som händer med slutbetänkandet Klara spelregler. Var har det hamnat? Ligger det i någon byrålåda? Min uppmaning är i så fall att man skall ta fram det och göra någonting bra av det. Fru talman! Vården och omsorgen kräver många händer, hög kompetens, empati och social förmåga. Detta kan aldrig ersättas med teknisk utveckling. Såväl Landstingsförbundet som Kommunförbundet redovisar att det redan nu är svårt att rekrytera vårdoch omsorgspersonal. I mitt tidigare replikskifte med socialministern hänvisades det bl.a. till huvudmännens ansvar och regeringens arbetsgrupp på detta område. Till sist, fru talman, vill jag bara erinra om att det behövs ett batteri av åtgärder, t.ex. ökat platsantal inom vårdutbildningen och en flexiblare arbetsorganisation.

Fru talman! Vi har under dagen hört mycket om välfärden och att den omfattar många saker. Som en sammanfattning kan man säga att välfärden i allra högsta grad handlar om människors trygghet. Man skall känna trygghet när det gäller sådant som man kan drabbas av: sjukdom, arbetslöshet och andra saker som man kanske inte själv styr över. Jag tänkte i mitt anförande uppehålla mig vid ett enda område i välfärden: primärvården. Primärvården och dess utveckling oroar mig alltmer. Primärvården är basen i svensk sjukvård. Det har riksdagen enhälligt slagit fast. Trots det har Sverige i jämförelse med exempelvis övriga nordiska länder en svagt utvecklad primärvård. För att man skulle nå målsättningen, som riksdagen har antagit, om en läkare per 2 000 invånare behövdes ytterligare 500 läkare i primärvården enligt siffror från 1997. Situationen i dag är inte bättre. Under 1990-talet har en dramatisk nedgång skett i antalet utbildningstjänster för blivande allmänläkare. 52 % av läkarna i läkarkåren är över 50 år, enligt Socialstyrelsens undersökning. Den här åldersstrukturen är tillsammans med bristen på läkare ett stort problem. Det krävs flera insatser för att man skall kunna tillgodose behovet. Primärvården får alltfler nya uppgifter och har nu också fått ett ökat ansvar för äldrevården, där de med all nödvändighet måste ta ett betydligt större medicinskt ansvar om inte de missförhållanden som de senaste åren uppdagats skall upprepas. Arbetssituationen för personalen inom primärvården, och då inte bara läkarna, är enligt många rapporter mycket pressad. Väntetider på flera veckor förekommer. Samtidigt kommer rapporter om att besöken på sjukhusens akutmottagningar ökar drastiskt, och det är ju inte så konstigt när väntetiderna till vårdcentralen kan vara upp till tre veckor. Primärvårdens kris slår självfallet tillbaka på all sjukvård, och även på äldreomsorgen. Vi har talat om olika kriser inom sjukvården, och det finns förvisso en hel del problem. Det gäller inte minst de långa operationsköerna. Men åtgärdas inte problemen i primärvården kommer krisen att bli ännu större inom all övrig sjukvård. Fru talman! Att avskaffa bristen på läkare i primärvården var en av tankarna bakom husläkarreformen vid sidan av att öka patientens valfrihet och att ge en nära och god vård med hög kvalitet. När husläkarlagen infördes skedde en förändring. Plötsligt fanns det ett intresse bland läkare att arbeta som allmänläkare. Bristsituationen försvann. Inte minst möjligheten att få vårdavtal och att kunna etablera sig fritt gjorde att många tyckte att det var intressant och spännande. Att kunna få arbeta på ett friare sätt än vad man kanske hade kunnat göra inom landstinget, att kunna förnya arbetet, var stimulerande för många. Patienterna fick dessutom möjlighet att fritt välja sin läkare i primärvården. Det var det också väldigt många som gjorde. I mitt eget landsting, Västmanland, var det faktiskt drygt 90 % som valde sin egen läkare. Innan husläkarlagen infördes och man fick rätt att välja läkare frågade vi folkpartister ganska ofta när vi var ute och pratade med människor om de kunde namnge sin läkare. Det var faktiskt väldigt få som kunde det. När man någon gång besökte primärvården fick man ta den läkare som hade tid att ta emot. Det har skett en förändring. Och just det här med rätten att välja läkare behöll man ju när man avskaffade husläkarlagen. Strax före jul fattade vi dessutom beslut om att stärka den här lagen så att den i stort sett ger samma rätt som den ursprungliga lagen. Fru talman! När Socialdemokraterna kom tillbaka till makten 1994 avskaffade man husläkarlagen. Man satte stop för husläkare. Man satte stopp för fri etableringsrätt för specialister i allmänmedicin. Man satte stopp för privata läkare att vara verksamma efter att de fyllt 65 år. Man satte stopp för privata läkare att överlåta sin praktik till en kollega. Man satte stopp för konkurrensneutralitet mellan flera privata specialister och offentlig vård. Man satte stopp för bättre villkor för den privata vården. Man satte stopp för mångfald i vården. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Antalet privatpraktiserande läkare har sedan den 1 januari 1996 Fru talman! En fråga måste ställas till socialdemokraterna, tycker jag. Nu är det inte speciellt många närvarande i kammaren just nu, men det kanske är någon som läser protokollet. Är det enligt socialdemokraternas uppfattning så att primärvården inte längre är basen i svensk sjukvård? Man bryr sig ju tydligen inte om de brister som nu dyker upp. Är svaret nej, tycker man alltså fortfarande att detta skall vara basen i sjukvården, måste ett antal åtgärder vidtas för att se till att primärvården blir det som riksdagen faktiskt har fattat beslut om. Folkpartiet har i sin sjukvårdsmotion, och vi har gjort det flera gånger, visat på vägar att se till att primärvården återigen blir basen i sjukvården. Vi vill återinföra rätten till en egen husläkare och återinföra den fria etableringsrätten för allmänläkare. Läkarutbildningen måste dimensioneras för fler läkare. Målsättningen är en läkare per 1 500 invånare. Det kräver fler utbildningsplatser och även att flera av dem som redan i dag går läkarutbildningen specialiserar sig i allmänmedicin. Det måste bli stopp på nedskärningarna i vården. Om husläkarmottagningarna får fler husläkare och distriktssköterskor ökar möjligheten att göra fler hembesök. Det skulle göra att det blir en bättre medicinsk tillsyn för många äldre. Det behövs fler läkare på sjukhemmen och i annat äldreboende. Det handlar också om återinförd etableringsfrihet för allmänläkarspecialister, om att privata vårdgivare skall ha rätt att överlåta sin praktik till kolleger och om att man skall få arbeta efter att man fyllt 65 år. De här åtgärderna måste vi vidta. Annars är det risk att människorna förlorar förtroendet för primärvården och vänder sig till sjukhusen. Då har vi verkligen fått ett stort problem som kommer att leda till vårdköer och göra att mycket av den vård som vi gärna vill ge människor kommer att gå förlorad.

Fru talman! Miljöpartiet har vid upprepade tillfällen tagit upp personalsituationen inom vården. Det kommer jag att göra även i detta anförande. God vård till alla är en av de viktigaste bitarna i välfärden. För att vi skall kunna ha en god vård fordras det att vi har tillräckligt med välutbildad personal som tycker om sitt jobb och som ges möjlighet att göra sitt bästa. Det måste också finnas ungdomar som vill utbilda sig inom vårdområdet och som kan ta vid när de äldre en dag slutar. Fru talman! För fyra år sedan uttalade vi i Miljöpartiet följande i en motion som vi kallade Vi har råd med vård: "Vi är väl medvetna om att ny operationsteknik och andra landvinningar inom vården medfört att vårdtiderna blivit kortare, och det tycker vi är bra. De vårdanställda som blivit övertaliga på grund av dessa förändringar anser vi borde användas för att korta vårdköer och höja omvårdnaden i stället för att friställas. Det är oförlåtligt att flytta motiverad vårdpersonal från deras viktiga och meningsfulla arbeten till den offentliga sektorns dyra och improduktiva del, arbetslöshetskön. Vårdfacket har gjort beräkningar som visat att samhället inte gjort/gör någon ekonomisk vinst på neddragningar inom vårdområdet." Fru talman! Under de fyra år som gått sedan vi gjorde detta uttalande har ytterligare tiotusentals jobb försvunnit inom vården, och situationen för personalen har ytterligare försämrats. De extra pengar, de s.k. Perssonpengarna, som landsting och kommuner fått den senaste tiden, har bromsat upp ytterligare försämringar. Men de har inte räckt till för att förbättra och ge fler händer i vården som så många av oss önskat. För det är just fler händer i vården som behövs. Kontakt med patienter, anhöriga, vårdpersonal och personalansvariga tjänstemän, senast nu under juluppehållet, har visat att personalsituationen i dag är mycket sämre än tidigare. Än värre är att det ser ännu mörkare ut för de kommande åren om det inte snarast sker något radikalt. Allt oftare hör jag från vårdpersonal och kan läsa i tidningen att det är mycket jobb och för lite personal och att personal skulle sluta direkt om det bara fanns något annat arbete att få. Jag får höra att reservkrafterna hos vårdpersonalen är slut, att de inte hinner göra sina jobb, att risken är stor att det skall ske misstag och att det redan sker på tok för många incidenter som kunnat leda till allvarliga misstag. Jag får höra att personalen inte hinner med de nya arbetsuppgifter som läggs på dem. De hinner många gånger inte ens med att läsa den nya information som kommer. Som jag ser det är det här en orimlig situation. Som exempel skall jag beskriva något av personalsituationen i Gävleborgs län, det län som jag kommer från och som svarar för endast 3 % av landets sjukvård. Det går inte att ge en riktigt exakt bild av personalsituationen eftersom många anställda i vården arbetar deltid och eftersom det finns timanställd personal. Men den månadsavlönade personalen har minskat från 15 014 till 8 674 i Gävleborgs län under åren 1990-1998. Även om något mer än häften har fått en annan huvudman, är personalminskningen ändå mycket stor. Det har självfallet påverkat vårdkvaliteten och försvårat personalens arbetssituation. Det direkta vård och omvårdnadsarbetet har ytterligare minskat genom att vårdpersonalen har fått överta en del administrativt arbete. På vissa ställen har även städning och tvätt blivit arbetsuppgifter för vårdpersonalen. Det minskar ju också en den tid som används för det direkta vårdande arbetet. Som om dagens bild inte vore tillräckligt dyster står vi inför en än allvarligare situation, som även andra har omnämnt. Det är den s.k. ålderspuckeln inom vårdsektorn. Det är ett problem som förstärkts de senaste åren. I Gävleborgs län är medelåldern 48 år. Det innebär att det mycket snart behövs ett nytillskott av vårdpersonal. Här har vi ett stort problem som omedelbart måste åtgärdas. Låt mig ta ett exempel från läkarsidan. Vid Hudiksvalls sjukhus är den yngsta kirurgöverläkaren 54 år. De andra är väsentligt äldre. Det innebär att det mycket snart blir problem där. Det behövs ett stort nytillskott av läkare. I primärvården talar man om att det inom några få år kommer att behövas 60 nya läkare i vårt distrikt. Detta är inte unikt. Man har samma problem på flera håll. Samtidigt är det också ett känt faktum att det utbildas färre läkare i dag än tidigare trots att behovet ökar. Det är rätt lång leveranstid på läkare. När det gäller övrig vårdpersonal har intresset minskat. I dag är det svårt att fylla platserna på vårdskolorna. Det är inte heller alla av dem som har gått vårdlinjen som väljer att arbeta inom vården. Det har jag också mött många exempel på, och det är oroande. Det har visat sig att det är svårt för landstingen att få köpa viss specialutbildning inom vården, även när det gäller bristyrken. Det är någonting som måste rättas till. Den kommande personalbristen är ett stort problem som inte löser sig självt. Det finns inte heller utrymme att vänta med åtgärder. De borde vara i gång redan nu. Här har riksdagen och regeringen ett stort ansvar, som jag ser det. Det måste ske en omedelbar förbättring av vårdpersonalens arbetssituation för att skapa intresse för vårdjobben. Det viktigaste är att det blir fler anställda i vården, så att man inte sliter ut dem som redan jobbar där. Det ger också positivare signaler till de unga som kan tänka sig ett framtida vårdjobb. Om man inte löser personalfrågan nu, kommer vi att få betala dyrt för detta inom några år. Som även andra har nämnt har Landstingsförbundet redovisat att det behövs ett tillskott på 5 miljarder för att landstingen skall klara sina uppgifter. Jag är också övertygad om att det tillskottet behövs, och det måste komma relativt snart. Det som trots allt ger hopp i den här situationen är att det finns ett starkt folkligt stöd för att vården skall få nödvändiga resurser. Alla partier säger att de värnar vården. Det är också positivt att statsministern i dag uttalat att vi skall ha en bättre vård och att kvaliteten i vården skall garanteras. Statsministern har ju också tidigare uttalat att om inte Perssonpengarna räcker till, skall ytterligare pengar skjutas till. Jag anser att vi är där nu. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att det behövs fler händer i vården för att ge patienterna en god vård och omvårdnad och för att ge personalen en rimlig arbetssituation.

Fru talman! Jag skall tala om någonting annorlunda. Jag har faktiskt suttit här nästan hela tiden, och jag har inte hört att någon har pratat om det internationella äldreåret. Jag tycker nämligen att de äldres situation i vårt samhälle är en mycket viktig välfärdsfråga. I den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken som antogs av riksdagen i fjol hänvisar man ett par gånger till det internationella äldreåret 1999. Det är nu. Det sägs att Sveriges deltagande skall präglas av långsiktighet och strategiska diskussioner om de äldrepolitiska frågorna med ett brett deltagande från de äldre själva och befolkningen som helhet. Det här låter ju väldigt fint.

I flertalet EU-länder kommer man under 1999 att, genom olika aktiviteter, t.ex. seminarier och konferenser, belysa de effekter den kommande befolkningsförändringen kommer att få för samhället och vilka åtgärder som måste vidtas. I EU-parlamentet, som vi har hört mycket talas om den senaste tiden, diskuterar man de äldres situation i 2000-talets Europa. I samband med äldreåret anordnar man en konferens i Bryssel den 1-2 oktober 1999 kring fyra viktiga teman. Dessa teman är: · Äldre skall ha en säker position i samhället Detta är ju frågor som i hög grad anknyter till den svenska debatten och som allihop bottnar i attityderna till åldrandet och till oss äldre. Därför är det oerhört viktigt att frågor om attityder till äldre och de äldres inflytande i samhället får en framträdande plats i det aktivitetsprogram som planeras inför äldreåret. Jag hade väldigt gärna velat fråga socialministern om man på departementet arbetar för att attityd och inflytandefrågorna kommer i fokus. Fru talman! Vi vet ju att de negativa attityderna till äldre i hög grad påverkar bemötandet av hela äldregruppen från de äldre i arbetslivet till de gamla i vården. Rekryteringen av personal till äldreomsorgen, såväl läkare och sköterskor som paramedicinsk personal, påverkas också av de negativa attityderna. Vi vet att äldreforskningen har svårt att få medel och att intressera forskare. Det är ju inte lika statusfyllt att forska kring de äldres problem. Det är alltså en förändring av attityderna till äldre, en ny syn på åldrandet och på äldre människors roll i 2000-talets samhälle som måste bli en gemensam strävan för oss alla i det här huset. Vi har alla möjligheter att i våra lokala partiorganisationer och på möten och sammankomster påminna om FN:s äldreår och behovet att diskutera de befolkningsmässiga förändringar som vi står inför först hos oss i den industrialiserade världen och något senare i utvecklingsländerna. Det är också viktigt att våra nya EU-parlamentariker engagerar sig i den diskussion som förs ute i Europa. Vi måste hela tiden lära av varandra. Fru talman! Till slut: Jag hoppas att det internationella äldreåret 1999 blir ett avstamp in i 2000-talet, det århundrade då människor av alla åldrar har samma värde, då vi inte bedömer människor efter ålder utan efter kapacitet. På 2000-talet måste det finnas plats för alla - både unga och gamla måste få känna att de behövs i samhället.